Herr talman! Ingela Mårtensson kan tydligen inte gå upp i debatten utan att göra ett litet påhopp. I stället borde hon ha tagit del av de förslag jag lade fram i mitt anförande. Det är möjligt att Ingela Mårtensson inte var närvarande i kammaren när jag höll mitt anförande. Jag och Ny demokrati har lagt fram en rad förslag om åtgärder som skulle kunna hjälpa fler flyktingar på ett bättre sätt än i dag. Vi har kopplat ihop biståndspolitiken med flyktingpolitiken, så att man först kan hjälpa där problemen uppstått. Om de människor vi försökt hjälpa genom biståndspolitiken ändå kommer hit som flyktingar, skall vi naturligtvis hjälpa dem även här. Jag lade på den punkten fram ett konkret förslag, men det kan vi kanske diskutera senare. Så till enprocentsmålet som man har låst sig vid! Kan man inte ha någon självkritik och inse att man för mindre pengar kan uträtta mer? Det kan man göra i alla andra sammanhang - i en familj och i ett företag. Man kan definitivt göra det även i biståndsarbetet. Detta är en utmaning, och både Ingela Mårtensson och jag vet att detta är möjligt. Se det positivt i stället för alltid att säga: Ja, då blir det sämre och sämre. Ta det alltså som en utmaning!
Herr talman! Jag hörde Richard Ulfvengrens inlägg i radion på mitt rum. Det är väl i och för sig intressant att Ny demokrati lägger fram förslag om hur man kan effektivisera och få en bättre användning för pengarna. Det är bara det att Ny demokrati ständigt och jämt säger att vi skall skära ned biståndspengar, och det kan jag inte ställa upp på. Det är inte så att det i världen finns ett överflöd av pengar som går till de fattiga länderna. Det är precis tvärtom - det behövs mer pengar till de fattiga länderna. Självfallet skall vi utnyttja dessa pengar på ett effektivt sätt. Det exempel på en i och för sig ganska liten biståndsinsats som jag tog upp i mitt anförande visar vad biståndet kan betyda för människorna och för utvecklingen i ett land. Om vi i den rika världen inte ser till att hjälpa de fattiga länderna, kommer det att slå tillbaka på oss i andra former, något som kanske vore mycket mer olyckligt för oss. Även om man inte tar till sig detta med humanitet och solidaritet, borde man tänka på vad vi själva kan drabbas av om vi inte gör någonting åt klyftorna mellan fattiga och rika länder.
Herr talman! Vad är det som säger att just 1 %av vår BNP skulle vara tillräckligt? Det behövs kanske 2 eller 3 eller rent av 10 %. Jag håller med Ingela Mårtensson om att det krävs stora insatser. Men det är ju inte pengarna som är det viktiga, utan det är vad vi gör med pengarna, hur många vi hjälper och på vilket sätt vi gör det. Varför skall vi alltid fixera oss vid anslagets storlek? Jag talade i morse om att vi måste finna nya former och nya modeller för biståndet. Det gjorde även Göran Lennmarker. Vi måste veta vad vi satsar på. Jag vill lägga mer på katastrofbistånd och minska biståndet till de programländer som under 25 år fått en allt sämre tillväxt och sämre BNP per capita. Vi måste även ta upp frågan om befolkningsökningen. Så länge kurvorna går som de gör, spelar det ingen roll om vi har 1, 2, 3 eller 4 %. Vi måste få kurvorna för biståndet och befolkningsökningen att matcha varandra. Därför måste insatserna i befolkningsfrågan öka. Samtidigt skall vi självfallet upprätthålla katastrofhjälpen och se till att vi kan göra ännu mer. Nu låser vi pengar för projekt som jag anser att vi i dag inte kan stå för. Det är bättre att vi omfördelar pengarna, så att vi får ett större flöde till dem som verkligen behöver hjälp. Jag ville tidigare ha en replik på Kristina Svenssons anförande. Hon sade att hon hade träffat afrikanska ledare. De är säkerligen beroende av vårt stöd. Men ta som exempel president Chiluba, som är den nye ledaren i Zambia. Han har sagt att biståndet delvis har passiviserat landet och medfört att utvecklingen delvis har stagnerat. Ett annat exempel är Vietnam. Man kunde häromdagen läsa att det kommer att bli en ekonomisk kris i landet. Vi har gett bistånd även till Vietnamn, men där har man kanske haft en större självkänsla och därför inte passiverats på samma sätt. Jag är öppen för en debatt. Det är ju därför vi är här.
Herr talman! Richard Ulfvengren undrar varför vi skall binda oss för 1 %. Det är faktiskt väldigt viktigt att vi har ett mål på 1 %. Det visade sig inte minst under den förra regeringens tid då man hela tiden försökte nalla på de här pengarna för att använda dem för andra ändamål. Det blir på det sättet så uppenbart att man försöker schackra med pengarna. Som jag sade tidigare är det inte mindre utan mer pengar som behövs. Därför anser vi i Folkpartiet liberalerna att vår strävan måste vara att vi höjer anslaget. Samtidigt måste vi naturligtvis använda pengarna effektivt. Det har vi naturligtvis ingenting emot. Men inte är det väl så, Richard Ulfvengren, att turismen blir effektivare om vi halverar anslaget för turismen!

Herr talman! Lågkonjunkturen i den svenska ekonomin är redan påtaglig, och mycket tyder på att den kan bli långvarig. Till stor del är det ett resultat av många års missgrepp i den ekonomiska politiken. 20 års försyndelser ligger bakom den ekonomiska kris vars konsekvenser vi svenskar nu får känna av. Kraftiga åtstramningar var nödvändiga, och de har drabbat alla. Tyvärr blev det också nödvändigt att minska uhjälpen. Krisförhandlingarna ledde ju till att biståndet skärs ned med 1,5 miljarder nästa år, från 14,5 till 13 miljarder. Men enligt tidningsuppgifter var förhandlingarna tuffare än så, och om inte Kristdemokraterna fört de fattigare ländernas talan vågar jag knappt tänka på vilken nivå biståndet hade kunnat hamna på. Trots nedskärningarna hamnar biståndsnivån på den internationellt sett höga siffran drygt 0,9 % av BNI. Det långsiktiga målet på 1 % måste dock vara kvar, och då får vi se till att det kopplas till en solid tillväxttakt. Saneringen av svensk ekonomi gagnar utvecklingsländerna. Men den nuvarande neddragningen är relativt allvarlig och måste på något sätt vägas upp av andra åtgärder för att effekterna i utvecklingsländerna inte skall bli för stora. Solidaritet och generositet mot u-länderna kan nog åstadkommas också med hjälp av ökad effektivitet inom de nuvarande insatserna och genom en ökad samordning. Det gäller att ha ett samlat grepp på bistånds och utvecklingsfrågorna. Som jag ser det kan effekterna på biståndsområdet av regeringens och Socialdemokraternas krisförhandlingar mildras på följande sätt: För det första gäller det fördelningen av besparingarna inom biståndspolitiken. Det känns bra att kunna konstatera att två områden inom biståndet inte kommer att beröras. Stödet till kyrkornas, Röda korsets och andra frivilligorganisationers biståndsinsatser på 875 miljoner och katastrofanslaget på 1 115 miljoner kvarstår på nuvarande nivå. Förhoppningsvis kommer minskningen av anslagen till FN och av länderramarna inte att slå lika hårt om man ser till att de fattigaste länderna inte berörs. För det andra gäller det ökad effektivitet. Jag skulle gärna se att större delar av biståndet handläggs av BITS och SwedeCorp. Det är värdefullt att regeringen på det sättet tar del av dessa organisationers kompetens. Det finns inget som garanterar att enbart finansiella och tekniska resurser omvandlas till en bestående utveckling. För en del länder har detta framkommit ganska tydligt. För att motverka detta har regeringen i stora delar inriktat biståndet till stöd för ekonomiska reformer och demokratisering. Jag noterar också med tillfredsställelse att regeringen tillsatt en utredning syftande till en översyn av styrnings och samarbetsformerna i biståndet. Utan att vilja föregripa resultatet misstänker jag att den kommer att peka på ett visst behov av åtgärder. Det kan till och med vara så, att det finns ett behov av mera permanent och löpande översyn och uppföljning av biståndet. Ja, visst behövs det ett utvärderingssekretariat. Herr talman! Det är viktigt att hela tiden se till att tillgängliga resurser används så effektivt som möjligt, att det satsas på vettiga projekt inom ramen för en utvecklingsfrämjande ekonomisk politik. Varje biståndskrona måste ge maximal utdelning för det enskilda mottagarlandet. I det sammanhanget vill jag framföra några synpunkter på det jag vill kalla en sund bindning av biståndet. Duktiga svenska företag med konkurrenskraftiga produkter borde kunna bli en del av vår u-hjälp. Det vore bra både för u-länderna och för svensk exportindustri. Sambandet mellan svenskt bistånd och svensk industri måste stärkas. Den mycket omskrivna miljö och utvecklingskonferensen i FN:s regi i Rio emotsågs med varierande förväntningar, men resultatet medförde viss besvikelse. Naturligtvis kunde man ha hoppats på mer, men deklarationen om uthållig utveckling, klimatkonventionen, konventionen om biologisk mångfald, skogsprinciperna och Agenda 21 angående teknologisk överföring är ändå framgångar och bör ses som början till ett djupare samarbete. Jag hoppas att regeringen företar en gedigen uppföljning av Riokonferensen och uppvaktar de rika länder som under konferensen inte tog det ansvar som man kunde förvänta sig. För det tredje gäller det skuldlättnader. Insatserna via biståndsarbete och stöd till utveckling kan i dag bara ha en begränsad effekt så länge man låter uländerna vara kvar i världens största skuldfälla. Så länge som den fattigare delen av världen är skyldig över 1 340 miljarder US dollar till den rikare delen, kommer nästan allt stöd till utveckling att gå åt till att endast stärka u-ländernas ekonomi så mycket att de i alla fall kan betala räntorna på lånen. När det gäller skuldlättnadsinitiativ till de fattigare länderna har Sverige under lång tid varit pådrivande. Herr talman! Under den senaste tiden har framgångar gjorts som har förbättrat u-ländernas skuldsituation, men än finns det mycket att göra. Jag ber regeringen att ytterligare förstärka sina insatser inom området. Borttagande av tredje världens skuldfälla är ett centralt moment i arbetet att minska motsättningarna mellan Nord och Syd. För det fjärde gäller det frihandel. Det är viktigt att Sverige är pådrivande i frihandelsvänlig riktning. Trots generösa regler utgör den andel av den svenska importen som kommer från u-länderna bara ca 6 %, medan EG-ländernas importandel är ca 13 %. Aktivare insatser från svenskt näringsliv måste eftersträvas. Men den största effekten för uländernas ekonomi har alla de åtgärder som syftar till att eliminera tullar och tariffära handelshinder. Alla åtgärder som den svenska regeringen kan vidta för att uppmuntra andra länder till att underteckna det sista GATT-avtalet måste vidtas. Herr talman! Låt mig till sist med glädje få understryka den framskjutna och aktiva roll som Sverige spelar när det gäller att förbättra förhållandena i de fattigaste länderna.

Herr talman! För fem år sedan, den 18 december 1987, efter ett sammanträde med utrikesnämnden, krävde Carl Bildt en ny ubåtskommission. Det som hänt sedan dess understryker det berättigade i detta krav. Men nu motsätter sig Carl Bildt tillsättandet av en ubåtskommission. Han har tidigare i år stått här i kammaren och försökt motivera sitt nej. Regeringspartierna och nydemokraterna röstade i början av juni i år mot ett socialdemokratiskt förslag om en oberoende ubåtskommission. Ända sedan början av 80-talet har Carl Bildt med stor energi slagit vakt om sin position som landets främste försvarspolitiske ubåtsjägare. Höjdpunkten på den banan nåddes hösten 1990 vid hans inträdesanförande i Kungliga krigsvetenskapsakademin. Det Bildtska ubåtskunnandet upphöjdes till vetenskap. Under det senaste året har statsminister Bildt inom sitt kansli, statsrådsberedningen, bildat ett ubåtstriumvirat tillsammans med informationssekreteraren Lars Christiansson och kommendören Emil Svensson. Den egotrippade försvarsministern släpps inte in i denna innersta cirkel. ÖB, jag själv och många andra har trott att ubåtsproblemen skulle tona bort som en följd av de stora politiska omvälvningarna i Österuopa. Warszawapaktens och Sovjetunionens upplösning och Sovjetmarinens förfall som det fattiga Petersburg kvar vid Östersjön borde rimligen få konsekvenser på detta område. Så blev det nu inte. Inför riksdagens slutbehandling av det femåriga försvarsbeslutet på senvåren i år kunde våra ubåtsjägare registrera massiva ubåtsintrång på svenskt territorialvatten. Och när den ekonomiska krisen i september framtvingade en rejäl besparing även på försvarsbudgeten, kom också ett antal främmande ubåtar på besök i Det hjälpte inte att både Carl Bildt och Anders Björck högst personligen deltog i den senaste ubåtsjakten. Resultatet blev lika nedslående som tidigare. Statsministern kunde dock identifiera ubåtarna som ryska, något som marinens experter inte klarade av. Försvarsministern kom till slutsatsen att det behövs effektivare vapen. Detta skådespel inger naturligtvis inte något större förtroende varken inom eller utom landet. Internationell ubåtsexpertis ifrågasätter numera öppet den svenska trovärdigheten. Regeringen Bildt har målat in sig i ett hörn i ubåtsfrågan. Sådan är nu den politiska verklighet vi har att hantera. Därför upprepar jag på nytt vårt krav på en civil oberoende ubåtskommission. Den bör få i uppgift att kritiskt granska det omfattande material som svenska myndigheter har samlat in under det senaste årtiondets ubåtsjakter. Vidare bör den skaffa sig ett internationellt perspektiv på de svenska ubåtsproblemen, inte minst mot bakgrund av den radikalt nya politiska och militära situationen längs Östersjöns stränder. Slutligen bör kommissionen naturligtvis göra rekommendationer för hur vi skall hantera framtida ubåtsproblem. Herr talman! Under den debatt som föregick riksdagens femåriga försvarsbeslut i juni dristade jag mig att beklaga att alltför mycket pressats in mellan de ekonomiska ramar som styr verksamheten. Försvarsminister Björck kontrade med ett våldsamt personangrepp och satte sitt nyförvärvade försvarskunnande i pant på att pengarna minsann skulle räcka för alla de brigader, flygdivisioner och marinenheter han bestämt sig för. Dessutom skulle de räcka till för att fullföja den materiella upprustning som förberetts och inletts under Roine När ÖB tre månader senare, i mitten av september, lade fram sin plan för hur det femåriga försvarsbeslutet skall genomföras, ÖB93, berömde han som sig bör den borgerliga regeringen. Men han tvingades också konstatera att det saknas 1 700 miljoner kronor, när han nu skall försöka genomföra allt som regeringen har ålagt honom. Så var det alltså med Anders Björcks trovärdighet på den punkten. Enligt vad vi förstår av annan information som nått oss från olika militära staber, så är kassabristen i verkligheten betydligt större än den ÖB i sin välvilja velat redovisa. Lösningen på detta dilemma är att Anders Björck med uppbådande av all den ödmjukhet han är mäktig, medger att Försvarsbeslut 92 innehåller en rad svåra politiska misstag. De kan bara rättas till genom att regeringen snarast genomför flertalet av de socialdemokratiska förslag som riksdagsmajoriteten röstade ned i våras. I rättvisans namn skall det också sägas att det även fanns klarsynta borgerliga försvarspolitiker. Folkpartiets Kerstin Ekman lämnade in en skriftlig protest mot Björcks linje och föreslog bl.a. Försvaret åderlåts nu för var dag som går genom den alltför stora organisation Anders Björck bestämt sig för. Därför hotas nu genom bristen på pengar den satsning på bättre materiel och kvalitet som vi varit överens om. Till detta kommer sedan krispaketets sparbeting, som regeringen och vi socialdemokrater är överens om, på 1,2 miljarder per år på försvaret. Anders Björcks omedelbara reaktion på detta blev, huvudlöst nog, att flyga ned til Ängelholm och där utlova nya stora investeringar. Men, herr talman, till hanteringen av krispaketets sparkrav på försvaret får jag återkomma längre fram i höst.

Herr talman! I den politiska debatten har det länge hetat att Sverige är alliansfritt i fred och neutralt i krig. Sverige vill stå utanför. Uppfattningen bygger kanske på rädsla för angrepp från yttre fiender. Men en gång i tiden var Sverige en stormakt, stormaktstiden, som den kallas i våra historieböcker. Sverige var fruktat i Europa som erövrare och krigsmakt, inte minst i nuvarande Tyskland och Ryssland. Men vi tycker nog alla att det är skönt att den tiden sedan länge är förbi. Sverige har i maktpolitiskt hänseende genomgått positiva förändringar och anpassat sin politik efter storleken. Ingen i vår värld är längre rädd för att Sverige ensidigt skall inleda ett anfallskrig. I stället har Sverige anträtt en fredlig väg ut i Europa, via EES-avtal och en förmodad anslutning till EG, i framtiden EU. Det är mycket positivt. Tyskland är inte längre, som Nej till EG-vännerna så gärna vill påskina, ett hot. Det är inte heller de andra länder som omfattas av närmandet. Tyskland är en levande demokrati. Det gäller också många andra länder, inte minst EG och EFTA länderna i Europa. Det är inte diktaturen som segrat i Europa utan demokratin. EG är demokratiskt. En del, särskilt EG-nejsägarna, kan tycka att det råder ett demokratiskt underskott i EG genom att EG-parlamentet inte är en lagstiftande beslutande församling. Det kanske kan ligga något i kritiken, men det förtar inte helhetsintrycket av EG - intrycket av en levande demokrati. Jacques Delors har tydligen själv kritiserat demokratin inom EG. Detta understryker att han är lyhörd för bristerna. Det är ett uttryck för demokratin. Genom EES-avtalet får Sverige en närmare knytning till denna europeiska demokrati, och genom förhoppningsvis senare medlemskap i EG EU innebär inte bara något för demokratins utveckling i Europa utan något större. EG/EU är egentligen världens största fredsrörelse. För första gången i historien ligger den varaktiga freden inom räckhåll. Vi måste ta chansen och göra vårt, här i Sverige, för att bidra till fred inte bara i vår tid utan också för framtiden. Detta innebär att freden och säkerhetspolitiken måste komma i förgrunden. Historien har lärt oss att den svenska regeringen sagt sig vara alliansfri och neutral, men trots det haft allsköns konstigheter för sig, vilket avslöjats inte minst under de senaste åren. Alliansfriheten och neutraliteten kan därför ifrågasättas. Var och en har rätt att ställa sig frågan om man kan behålla något som man egentligen inte bryr sig om, eller med andra ord ha normer och regler som man friskt bryter mot bara tillfället är det lämpliga. Det måste alltså bli ett slut på normhyckleriet - det är ju inget annat än flagranta exempel på dubbelmoral, men inte bara det: Dubbla budskap! I ord är Sverige alliansfritt och neutralt, men har inte varit det i handling. Med det nya demokratiska och fredliga Europa blir läget ett annat, och Sverige befrias från dubbelmoralens och de dubbla budskapens hyckleri och kan i stället tala klarspråk och bör så snabbt som möjligt ta sitt ansvar för freden. I säkerhetspolitiskt hänseende bör Sverige söka sig mot EG EU. I stället kan det t.o.m. vara så att Sverige bör driva på en sådan utveckling - att snarast ta ett initiativ som kan gynna freden i Europa, inte bara på kort sikt utan också på lång sikt. EG/EU och EFTA-länderna är förutsägbara. Alla är fredliga demokratier. Demokrati och fred hör ihop. Från dessa länder finns inga hot mot Sverige. Det som hänt i öst inrymmer en demokratisk utveckling, men det är för tidigt att ha någon bestämd uppfattning därom. Framtiden är där svår att förutse. Det pågår också väpnade konflikter i vissa delar av det forna Sovjetunionen, men utvecklingen i vårt närområde - i de baltiska staterna Estland, Lettland och Litauen - är med svenska säkerhetspolitiska ögon sett i stort sett positiv. Konflikten i det tidigare Jugoslavien får däremot inte underskattas. Vid säkerhetspolitiska bedömningar är det alltid bättre att se på omvärlden med misstro än med dumhet - det borde vi ha lärt oss av historien. Misstron eller en klarsyn, grundad på fakta om man så vill, leder mig till slutsatsen att Sverige snabbt måste närma sig Europa och EG EU. Sverige måste naturligtvis kunna garantera säkerheten i sin del av Europa men också aktivt kunna delta där freden hotas. En öppnare hållning innebär också att Sverige måste ompröva sin krigsmaterielpolitik och att den svenska försvarsindustrin måste ges förutsättningar till ett långtgående samarbete med Europa och de delar av övriga världen där demokrati råder. Vi måste alla inse att demokratin och de demokratiska värdena måste kunna försvaras med vapenmakt var helst de hotas, om inget annat hjälper. Det går inte längre att krypa bakom tal om alliansfrihet och neutralitet. I förhållande till demokrati och fred går det inte att vara neutral - att inte ta ställning. Demokratin och freden i Europa och övriga världen kräver ett klart och tydligt ställningstagande av Sverige.

Herr talman! Årets allmänpolitiska debatt råkar komma vid en tid då vi rör oss i något av ett ingenmansland avseende vad vi har att vänta oss. Då tänker jag naturligtvis på den krisuppgörelse som också - och det kommer jag att ägna mig litet åt - olyckligt nog enligt mitt förmenande berör försvarsområdet. Riksdagen fattade, som alla vet, för drygt fyra månader sedan ett långsiktigt försvarsbeslut. Grundkonceptet innehöll för det första ett visst ökat ekonomiskt tillskott och för det andra en krympning av krigs och fredsorganisationen. Dessa två åtgärder avsågs tillsammans ge den värdefulla profilen på försvarsbeslutet, nämligen att volymminskningen i organisationen tillsammans med medelstillskottet skulle ge utrymme för nödig materiell förnyelse. Omdömet om detta försvarsbeslut har varit utomordentligt positivt. Man har ansett att denna prioritering i riktning mot materiell förnyelse är synnerligen angelägen. Att man på de orter som berördes av flyttningar och nedläggningar inte har varit lika glad är en självklarhet. Flera av oss uttalade här i kammaren den 3 juni vikten av att man nu, såväl i den militära organisationen som inom materielindustrin, slutligen fick arbetsro efter fem års oro i försvarspolitiken. Jag tillstår gärna att jag nu är rädd för att förhoppningen om arbetsro och om att kunna fullfölja försvarsbeslutet på grund av den ekonomiska krisen mer eller mindre kommer på skam. Detta beklagar jag djupt. Det är naturligt att beslut om ett åtgärdspaket i en krissituation som denna fattas av en mycket liten grupp människor. Men våra partiledare och partiföreträdare måste ha, och har också, förtroendet att göra det. Skulle alltför många av oss få ett ord med i laget och få sina prioriterade intressen invägda, skulle en överenskommelse av det här slaget aldrig ha kommit till stånd. Det vill jag oförbehållsamt medge. Men, herr talman, det förhållandet att vi stöder och försvarar uppgörelsen betyder rimligen inte att vi också måste tycka om den. Således ligger det en stor skillnad i att ändra på förhållanden som ligger framför oss och att vidta åtgärder avseende ett redan fattat beslut. Det kanske man har förbisett. Det förhållandet att vi, som tidigare sagts, så sent som för fyra och en halv månader sedan fattade ett femårigt försvarsbeslut borde enligt min mening ha ställt försvaret rent av utanför denna uppgörelse. Nu gick inte detta av olika skäl. En av orsakerna var att försvarsområdet fanns med, dessutom ganska högt prioriterat, på den lista av besparingar som Socialdemokraterna faktiskt litet skrutit med. Jag anser, herr talman, att vi litet för lätt glömmer bort att fred, frihet och oberoende för Sveriges folk inte en gång för alla är oss givet. Ett försummat försvar tar bortemot tio år att återigen få på fötter, med rimliga möjligheter att vara fredsbevarande. Vi påminns måhända för sällan om att vårt försvar är det landstäckande paraply under vilket all annan verksamhet till människornas nytta och gläde kan utvecklas. Svenskarnas frihet och nationella oberoende är grunden, på vilken allt annat vi tar oss för vilar. En lång fred som vi i Sverige har kunnat åtnjuta kan aldrig tas som intäkt för att vi inte i en oförutsebar framtid också måste ha ett respektingivande försvar. Ide er som då och då dyker upp, starkt präglade av lättsinne eller kanske bara av kort minne, måste därför alltid avvisas. Under de senaste veckorna har det rått viss osäkerhet om vad uppgörelsen för försvarets vidkommande innebär. Det är väl nästan bara Sture Ericson som vet vad den innehåller, då han nyss sade: Regeringen och vi socialdemokrater är överens om att vi skall spara 1,2 miljarder per år. Jag vill gärna säga att det uttalandet är ganska övermaga, så mycket mer som propositionen ännu inte är lagd på riksdagens bord och Sture Ericson sannolikt inte har någon som helst bättre kunskap om den än vi andra. Men osäkerheten kvarstår, och den kommer förmodligen att kvarstå tills propositionen läggs fram i nästa vecka. Härav följer att vi inte i dag kan diskutera uppgörelsens olika komponenter. Tre inslag har nämnts. Flygflottiljen F 6 i Karlsborg har utpekats, och vissa besparingar på det civila området och vissa värnpliktsförmåner har ifrågasatts. Herr talman! Att F 6 utpekats än en gång kan knappast betecknas som annat än en synnerligen inhuman handling. Det är andra gången på ett år som flottiljen föreslås för nedläggning. Gemensamt för dessa tillfällen är att beslutet fattats efter en natts överläggningar och saknar minsta beredning. Herr talman! Eftersom min taletid är slut, ber jag att få återkomma med ett par synpunkter om en liten stund.
Herr talman! Arne Andersson fann för gott att ägna sig åt historieskrivning. Han sade att anledningen till att försvaret kom med i krispaketet var att vi socialdemokrater presenterade en lista. För historieforskningens skull vill jag bara tillägga att det fanns även en lista från regeringen, som presenterades några dagar före uppgörelsen. Vid en presskonferens läste bl.a. finansminister Anne Wibble upp denna lista, som senare dementerades av försvarsministern. Arne Andersson sade att han inte vet vad som står i uppgörelsen. Protokollet är ju publicerat och finns tillgängligt, så det är bara att läsa innantill. Det går också bra att lyssna på försvarsministerns presskonferenser, vilka också refereras i pressen. Han har nu bekräftat att beparingen rör sig om 1,2 miljarder per år. Att försvarsministern sedan sprattlar och försöker undvika att uppnå sparmålet under de närmaste åren är ju, som Arne Andersson mycket väl känner till, föremål för förhandlingar. Att F 6 återigen har kommit in i bilden i dessa förhandlingar är ju entydigt ett initiativ från Arne
Herr talman! Varken Sture Ericson eller jag deltog i denna överläggning, och jag är inte heller säker på att vi borde ha gjort det. Att, som Sture Ericson gör, fälla den typen av omdömen är märkligt. Jag bara framhöll att besparingar inom försvaret fanns som punkt tre på den socialdemokratiska sparlistan. Jag pekade inte ut den punkten. Förvisso har regeringspartiernas företrädare gått med på besparingarna, för inte var det väl så, att ni dikterade den uppgörelsen så självständigt som det ibland kan låta? Jag gav uttryck för den inhumanitet som ligger i fallet Karlsborg, men för att undvika alla missförstånd vill jag säga att jag, oberoende av vad det står i den proposition som kommer att avlämnas på måndag, tisdag nästa vecka, stöder jag självfallet regeringspolitiken. Men det finns ett drag i regeringens och socialdemokraternas uppgörelse som jag uppriktigt sagt tycker väldigt illa om.
Herr talman! Det gläder mig att Arne Andersson använde ordet inhumanitet när det gäller uppgörelsen och nedläggningen av F 6. Jag tar detta som ett litet löfte om att vi i försvarsutskottet genom olika beslut kanske redan i höst skall kunna mildra effekten av nedläggningsbeslutet, som - och det vill jag upprepa - inte tillkom på socialdemokratiskt initiativ.
Herr talman! Jag vill återkomma till Sture Ericsons uppgift om att det rör sig om en besparing på 1,2 miljarder per år. Om den uppgiften är riktig, är det inte fråga om någon sparåtgärd, herr Ericson, utan om ett nytt försvarsbeslut baserat på ett helt nytt försvarskoncept. Jag trodde att Sture Ericson hade förstått vidden av detta. Ni socialdemokrater förstod det inte, då ärendet bereddes för två år sedan. Ni insåg inte vidden i våras, då motionen avgavs, och ni inser den inte heller nu. Men om besparingen skall vara i den storleksordningen, förestår det ett nytt försvarsbeslut. För mig är det viktigare att nu försöka dämpa effekterna av denna åtgärd, som är ett ingrepp i ett fyra månader gammalt beslut. Det är också viktigt att kunna behålla det gamla konceptets profil, nämligen att så mycket som möjligt av organisationen skall bevaras och att tyngdpunkten skall ligga på materielförstärkningar inom försvaret.

Herr talman! För drygt fyra månader sedan fattade vi i denna kammare ett femårigt försvarsbeslut. Vid det tillfället trodde vi näppeligen att det så snart skulle bli aktuellt att återigen diskutera frågor som rör det svenska försvaret och det svenska försvarets framtid. Men den föränderliga världen och också den i sanning föränderliga ekonomin har gett oss ny anledning till att se över de ekonomiska betingelserna när det gäller stora delar av samhällets områden. Det är troligtvis inte någon sektor som kommer att gå fri från besparingar. Herr talman! Det är samtidigt viktigt att slå fast att de målsättningar som fastställdes i försvarsbeslutet också skall gälla inför framtiden och att de inte på något sätt kommer att rubbas. Jag vill citera följande ur försvarsbeslutet: ''Totalförsvaret skall sålunda i första hand vara fredsbevarande genom att ha sådan styrka, sammansättning, ledning, beredskap och uthållighet, att en angripares förluster och andra uppoffringar i samband med försök att utnyttja vårt land inte ter sig rimliga i förhållande till fördelarna''. Vidare vill jag anföra den beskrivning som gjordes av de huvuduppgifter som skall åligga totalförsvarets civila del. Uppgifterna skall således vara: ''- att värna civilbefolkningen mot verkningarna av krigshandlingar och under kriser och i krig trygga en livsnödvändig försörjning, att under kriser och i krig stödja försvarsmakten, samt att, för fullföljandet av dessa uppgifter, under kriser och i krig upprätthålla de viktigaste samhällsfunktionerna.'' Det är viktigt att slå fast att dessa betydelsefulla grunder skall gälla även för framtiden. Genom försvarsbeslutet fattades också ett delbeslut om att det skulle tillsättas en beredning som skulle följa beslutets genomförande och se till att resultatet blev som det var tänkt, både i utskottet och här i kammaren. Jag vill understryka behovet av att denna beredning snabbt kommer i gång, givetvis också för att följa de besparingar som kommer att ske i anledning av den överenskommelse som har träffats mellan regeringen och socialdemokraterna. Det är viktigt att beredningens arbete bedrivs förutsättningslöst och att det inte på något sätt föregrips. Dessutom är det viktigt att hela försvarssektorn ses över, och att man inte bara utan vidare friskriver en eller annan del från översyn och överger eventuella tankar på att rationalisera och effektivisera även där. Det pågår just nu mycket förändringsarbete inom försvaret. Jag vill inte minst peka på LEMO utredningen som kommit fram till en del förslag, vilka har lett till olika beslut här i kammaren. Och fler beslut om omstruktureringar och rationaliseringar kommer att fattas. Det kommer bl.a. att inrättas ett nytt högkvarter för den militära ledningen. Pliktutredningen bedriver ett arbete med att se över hur rekryteringen till försvarsmakten skall gå till i framtiden. Jag vill understryka vikten av en gemensam syn - som jag hoppas att vi skall kunna förmå alla att ansluta sig till -, nämligen att den allmänna värnplikten i grunden skall ligga kvar som det mest primära som kan tänkas i detta avseende. Vidare är det viktigt att understyrka att man inom försvaret bara skall använda den personal som behövs. Rekryteringen av personal skall anpassas just till det behov som föreligger för en krigsorganisation, men också för att man skall kunna klara sina uppgifter i fred. Vi måste också se på vår omvärld. De förändringar och händelser som sker runt omkring oss kommer givetvis också i framtiden att påverka vår politik här i landet, inte minst när det gäller det försvars och säkerhetspolitiska området. Olika oroshärdar och konfliktorsaker dyker upp titt som tätt. Det kan vara etniska, ekonomiska eller religiösa motsättningar som kan utgöra grund för konflikter som antingen på lång eller väldigt kort sikt kan blåsa upp till stora konflikter, utan att vi på något sätt önskar det. Även på miljömrådet kan det förekomma motsättningar mellan olika intressen, vilka kan utgöra grund till olika framtida konflikter. Även om vi hoppas och tror och ser tecken som tyder på en fredligare omvärld, förekommer det fortfarande med viss intensitet ubåtskränkningar, eller rättare sagt: undervattenskränkningar av svenskt territorium. Låt oss också slå vakt om den svenska försvarsindustrin, som har en väldigt unik internationell kompentens. Den bör tas till vara och utvecklas. Det är väldigt viktigt att vi i Sverige har svenska vapen och svensk teknik, som är anpassade efter de svenska förhållandena. Försvarsindustrin är även en nationell resurs som måste tas till vara. Den ger kompetens och en god bas för annan industri, inte minst den civila industrin. Beträffande den civila delen av totalförsvaret har vi beslutat om att tillsätta en speciell utredning. Jag vill understryka vikten av att denna kommer till stånd och av att den civila delen av totalförsvaret får en djupare och allsidigare belysning än vad man tidigare har kunnat få. Denna fråga är ett gammalt centerkrav, som vi i motioner under ett flertal år har drivit och som vi nu äntligen har fått gehör för. Det är därför dubbelt så viktigt för oss att den här utredningen tillsätts, så att den kan komma i gång med sitt arbete. Herr talman! Vi måste ta till vara de möjligheter till utveckling, rationalisering och effektivisering som finns inom det svenska försvaret. Det kan åstadkommas med ett förnuftigt sparande. Jag anser att beredningen utgör en god grund för detta. Den skall vara en garanti för att de angivna målsättningarna skall ligga fast även i framtiden.

Herr talman! Försvarspolitik bedrivs långsiktigt, samtidigt som utvecklingen i vår omvärld har gått och går mycket snabbt. Den internationella utvecklingen är hoppingivande, men vi bör inte vidta åtgärder som skapar osäkerhet om våra politiska åsikter eller som kan göra det säkerhetspolitiska läget i Nordeuropa instabilt. Vår försvarspolitik bör därför i nuvarande läge kännetecknas av fasthet och konsekvens. Det yttersta syftet med Sveries säkerhetspolitik är ju att bevara vårt lands frihet och nationella oberoende. För den nu aktuella försvarsbeslutsperioden är det fortfarande en huvudlinje i säkerhetspolitiken att vi skall vara militärt alliansfria för att kunna vara neutrala vid en militär konflikt i vår nära omvärld. Denna alliansfrihet gör det nödvändigt att Sverige upprätthåller en egen betydande försvarskapacitet. Totalförsvarets uppgifter har redan angetts av Sven-Olof Petersson, varför jag inte tänker upprepa dessa. Försvarsmaktens viktigaste uppgift är att upprätthålla respekten för vår territoriella integritet genom att ingripa mot varje form av kränkning av vårt luftrum och territorium såväl i fred som under neutralitet. Ett angrepp skall kunna mötas varifrån det än kommer och som inleds med endast kort militär förvarning. Sven-Olof Petersson har redogjort för det civila försvarets huvuduppgifter. Jag skall därför inte upprepa detta. Herr talman! Efter det försvarsbeslut som vi fattade här i kammaren den 3 juni i år har en bred uppgörelse gjorts för att sanera statens finanser. I krisuppgörelsen har kds deltagit aktivt, och nu tycker jag att det är viktigt att alla inblandade partier bemödar sig om att föra alla uppgörelser i hamn. Det fina samförstånd som visats i ett svårt ekonomiskt läge får självfallet inte förstöras eller utnyttjas partitaktiskt. Vad som är sagt skall gälla. För oss kristdemokrater är det naturligt att även totalförsvaret är med och tar sin del av det pris som vi nu får betala. Dock måste man gå noggrant fram när det gäller besparingarna. Vi kristdemokrater anser att de mål för totalförsvaret som finns i Försvarsbeslut 92, och som jag inledningsvis nämnde, skall stå kvar under försvarsperioden 1992-1997. Dessutom anser vi att det är viktigt att ha en beredskap för att snabbt kunna komplettera utbildning och tillgänglighet till materiel så att den samlade försvarsförmågan vid behov kan förstärkas. Nu kommer omstruktureringen att bli mer omfattande än i Försvarsbeslut 92, eftersom 1,2 miljarder kronor skall bort. Rimliga hänsyn till förändringar i omvärlden, behov av en till de säkerhetspolitiska målen anpassad balans mellan uppgifter och resurser, brister när det gäller gäller repetitionsutbildning, förnyelse av försvarsmateriel och den enskilde soldatens skydd skall vägas samman till en helhet. Den parlamentariska försvarsberedning som skall följa upp vissa frågor i försvarsbeslutet, bl.a. flygvapnets framtida grundorganisation, får nu genom krispaketet ytterligare arbetsuppgifter. Det blir ju naturligt att denna beredning även får handha de besparingar, utöver nedläggningen av flygflottiljen F 6 i Karlsborg, som överenskommits. Försvarsbeslutet innehöll även ett uppdrag till regeringen att tillsätta en parlamentariskt sammansatt kommitte som skulle se över den civila delen av totalförsvaret. Detta är ett område som för oss kristdemokrater blir allt viktigare att bevaka. Vårt land är sårbart. Sårbarheten har blivit allt större i bl.a. näringslivet och sjukvården, där utvecklingen går mot specialisering, integrering och beroende av elektronik. Det faktum att det blir allt fler äldre i vårt samhälle ökar självfallet kraven på civilförsvaret. De resurser och beredskapsåtgärder som byggs upp mot bakgrund av säkerhetspolitiska hotbilder kan utnyttjas även i samband med fredstida kris och katastrofsituationer. Eftersom Överstyrelsen för civil beredskap, ÖCB, nu får ett sparkrav på 100 miljoner kronor bör denna parlamentariska kommitte snarast tillsättas. Herr talman! För kristdemokraterna är den bästa garantin för en fortsatt fredlig utveckling ett starkt nationellt totalförsvar byggt på allmän värnplikt. Det är för tidigt att inkassera stora försvarspolitiska vinster utifrån förändringarna i Central och Östeuropa. Dock är det viktigt att Sverige deltar i arbetet med en regional säkerhetslösning för hela vår världsdel. Här kan en möjlighet yppa sig att minska framtida försvarskostnader om öst och västeuropeiska stater enas om en kollektiv försvarsoch säkerhetspolitisk lösning. Kds strategi för fredsplanering är de politiska ide er som bär upp vårt parti. Viktiga inslag i denna strategi är att verka för samförstånd i försvarsfrågan, alla människors lika värde, minskade klyftor mellan rika och fattiga och en fördjupad europeisk gemenskap.

Herr talman! Det vore naturligtvis nu ytterst frestande att ha försvarspolitiska synpunkter på krispaketet. Jag har inte minst hjärtat fullt av synpunkter på hur människorna i Karlsborg mår och hur de har behandlats. Men jag skall avstå från det nu. Jag ser i stället fram mot att vi på ett konstruktivt sätt skall kunna ta upp dessa frågor i den försvarsberedning som på socialdemokratiskt initiativ nu skall tillsättas. Jag skall i stället säga några ord om en fråga som kanske är mycket liten här i kammaren, men den är nog så viktig för våra ungdomar som omfattas av värnplikt. Frågan är också viktig för försvarets civila personal. Chefen för arme n planerar att fr.o.m. nästa år ta emot ca 2 100 värnpliktiga som skall få en för arme n ny utbildning i mobiliserings och förplägnadstjänst. Krigsorganisationen skall då samtidigt förändras, och särskilda mobiliseringsoch förplägnadsförband skall upprättas. Arme chefens planer uppmärksammades här i riksdagen i juni månad i samband med 1992 års försvarsbeslut. Ett enigt försvarsutskott uttalade då att volymen och de närmare förutsättningarna för dessa värnpliktigas användning i krigsorganisationen och utbildningens innehåll bör beslutas först sedan pliktutredningen har lämnat sitt förslag. Försvarsutskottet framhöll särskilt att sökandet efter besparingar i stödproduktionen, dvs. militärrestauranger och krigsförråd, inte får vara ett motiv för att överutbilda värnpliktiga. Herr talman! Det finns all anledning att riksdagen noga följer upp den verksamhet som arme chefen inom dessa områden nu vill starta då det är uppenbart att han i sina första förslag när det gäller förbandsomsättning m.m. hade för avsikt att just överutbilda värnpliktiga för att spara in på ekonomibiträden och förrådspersonal. Detta vore inte förenligt med vårt militära pliktlagsystem. Det är även ekonomiskt sett ett feltänkande som leder till ökade kostnader för samhällsekonomin totalt sett. Som en direkt följd av dessa förändringar kommer enligt arme chefens beräkningar ca 900 civilt anställda i kök och förråd att förlora sina jobb. Detta får enligt min och ett enigt försvarsutskotts uppfattning ske endast om arme chefens planer följer de principer som riksdagen varit enig om, nämligen att all utbildning skall syfta till en krigsplacering i en krigsorganisation som har ett verkligt och inte ett fingerat behov. Under sommaren har ytterligare information framkommit, och diskussion har förts angående arme chefens planer för förrådshållning och förplägnadsstöd inom arme n. Vad man då kan konstatera är att osäkerheten inom arme n är stor när det gäller inriktning, omfattning och uppgifter för dessa särskilda stödförband. Det är också uppenbart att arme n för närvarande inte tillvaratar de redan i dagsläget existerande personalresurser som försvaret förfogar över. Som exempel kan man nämna den merbehovsutbildning som marinen av beredskapsskäl varje år producerar och alla de civilanställda som inte har en krigsplacering. Herr talman! På näst intill varje lokal arme myndighet pågår utbildningsförberedelser för att fr.o.m. nyår ta emot de drygt 2 000 värnpliktiga samtidigt som berörd civilpersonal är uppsagd eller kommer att sägas upp. Jag känner en stark sympati för den personal som i dagsläget upplever att just deras arbetsuppgifter på orättfärdiga grunder tas ifrån dem och att de skall ersättas med värnpliktiga. För de värnpliktigas skull är det absolut nödvändigt att var och en som omfattas av militär utbildning skall känna att deras insats är viktig och nödvändig och inte någon fingerad handräckning. Jag vill för riksdagen markera att den socialdemokratiska riksdagsgruppen mycket noga kommer att följa upp denna frågas fortsatta behandling efter det att pliktlagsutredningens rapport föreligger och regeringen överlämnat ett nytt beslutsunderlag.

Herr talman! Kommer Sverige att agera för att uppmärksamma ESK på de säkerhetspolitiska riskerna med Tjeckoslovakiens delning? Den mycket aktuella frågan vill jag ställa här i dag. Arbetet med att få fram ett beslut om delning av Tjeckoslovakien började i det federala parlamentet i Prag den 22 september i år. Inget av de ledande partierna, det konservativa tjeckiska partiet under ledning av Vladimir Klaus eller den slovakiska Rörelsen för demokrati i Slovakien med den förre kommunisten Vaclav Mecair som ledare, hade en delning av landet på sitt program inför valet i juni 1992. Klaus utgav sig t.o.m. för att vara en garant för att landet skulle hållas ihop. I Slovakien var det bara nationalistpartiet och det ungerska partiet som ville ha en delning. Mecairs rörelse gick till val på rättvisa och likaberättigande för Slovakien. Detta är ett gammalt slovakiskt krav som man trodde skulle kunna uppnås inom federationen. Därför röstade människor från skilda politiska läger på Mecairs parti. Efter valet har den konservative premiärministern Klaus haft som mål att skilja de välmående tjeckiska områdena Böhmen och Mähren från det betydligt fattigare Slovakien. Han har därför förkastat Mecairs förslag om jämställdhet för Slovakien och ställt honom inför att behöva välja mellan situationen som den är i dag och en fullständig självständighet för Slovakien. Mecair, som vunnit stor popularitet genom att kräva likaberättigande för Slovakien, tvingades därigenom att gå med på en separation. Den delning som de båda ledande politikerna nu vill genomföra har inte folkets stöd. Socialdemokraterna i båda republikerna vill att frågan skall avgöras i en folkomröstning. De opinionsundersökningar som gjorts visar att resultatet av en folkomröstning skulle bli nej till en delning. Det skulle finnas majoritet för folkomröstning i parlamentet, men i Tjeckoslovakiens unga demokrati är folkomröstningar inte reglerade i författningen. En så genomgripande förändring som delning av landet förbereds därför utan folkets hörande, vare sig i folkomröstning eller i allmänna val. Dock måste det lagförslag som krävs för att kunna genomföra en delning erhålla tre femtedelars majoritiet i parlamentet. Den 1 september nåddes Sverige av uppgiften att det federala parlamentet med en rösts övervikt hade avvärjt det omdelbara hotet om delning. De båda regeringspartierna misslyckades med att få den tre femtedels majoritet som behövs. Socialdemokraterna fick igenom ett förslag att en kommitte skall tillsättas med uppgift att utreda möjligheterna till en union mellan de båda republikerna. Det var en delseger för dem som vill hindra en skilsmässa, men frågan är inte avgjord genom detta. Redan den 6 september deklarerade Klaus och Mecair efter ett krismöte att tidtabellen ligger fast och att Tjeckoslovakien upphör att existera till nyår. En delning av Tjeckoslovakien skulle innebära stora svårigheter för Slovakien. Redan i dag är arbetslösheten där mycket högre än i de tjeckiska områdena, och en delning skulle resultera i en fördubbling. Slovakien är ett jordbruksland. Den industri som finns är tung industri, främst krigsmaterielindustri, som redan är utslagen på grund av den förlorade Warszawapaktsmarknaden. De västerländska investeringarna har hamnat i de tjeckiska områdena, och en delning skulle inte öka intresset för Slovakien. Den ungerska minoriteten, som redan i dag är en viktig maktfaktor i Tjeckoslovakien, är bosatt i Slovakiens södra delar och skulle få en mycket större betydelse i det nya, mindre Slovakien. I Slovakien finns också en mycket stor zigensk befolkning. En fjärdedel av befolkningen i arbetslöshet, ett gammaldags jordbruk som huvudnäring, redan sedan tidigare sjunkande reallöner, sociala problem, otillräckligt socialt skyddsnät, en krävande ungersk minoritet - allt detta är faktorer som skulle kunna komma att hota säkerheten i Slovakien. Omvärlden vill tro att risken är obefintlig för att en situation lik den i Jugoslavien skulle kunna uppstå i Tjeckoslovakien. Men vad kommer att hända när slovakerna upptäcker att deras stöd för rättvisa åt Slovakien i stället resulterade i stora försämringar i förhållande till den tjeckiska republiken? Det borde finnas all anledning för den Europeiska säkerhetskonferensen, ESK, att ta upp frågan på sin dagordning, för att utreda de säkerhetspolitiska konsekvenserna av Tjeckoslovakiens delning. Det är rimligt att omvärldens ögon riktas mot politiker som mot folkets vilja har för avsikt att göra ett så allvarligt ingrepp, som kan få långtgående konsekvenser både inom och utanför det egna territoriet. Ett axiom inom ESK-processen är respekten för varje deltagande stats territoriella integritet, politiska oberoende och enhet. Att acceptera att en deltagande stat upplöses och att den politiska enhet som Tjeckoslovakien utgör slås sönder på ett ur demokratisk synpunkt mycket tveksamt sätt, strider uppenbarligen mot Helsingforsdokumentets anda. Herr talman! Med tanke på vad en eventuell delning av Tjeckoslovakien skulle kunna betyda för Europas säkerhet, men också med tanke på demokratins krav, måste utvecklingen i Tjeckoslovakien föras upp på ESK:s dagordning. Min fråga till utrikesministern är om hon, som ESK:s blivande ordförande, är beredd att göra detta.

Herr talman! Jag finner det mycket anmärkningsvärt att varken utbildningsministern eller skolministern infunnit sig till denna debatt, inte minst mot bakgrund av de många brännande utbildningspolitiska frågor som nu står i centrum och de likaledes många oklarheter kring den svenska utbildningspolitiken som OECD nyligen uppmärksammat i en utomordentligt intressant utvärdering. Hela landet skall leva, står det bl.a. i regeringsförklaringen. Innebörden är snarare att hela landet skall få veta att det lever! Även om denna regeringsförklaring är mera omfångsrik än förra årets, har avsnittet om utbildningspolitiken bantats påtagligt. Lika intressant som det som står i den är faktiskt vad som av någon anledning fallit bort. Jag tänker bl.a. på de i tidigare version mycket långtgående resonemangen om privatisering - bl.a. av våra universitet och högskolor. Överideologiserande formuleringar som ''vi skall skapa Europas bästa skola under 90-talet'' och att den första valfrihetsreformen inom skolväsendet är genomförd genom nya bidragsregler för fristående skolor, reser fler frågor i nuläget än när slagorden först formulerades. För att börja med valfrihetsrevolutionen, måste jag med utgångspunkt från nämnda OECD-rapport fråga vad syftet med s.k. skolpeng och ekonomisk överkompensation av fristående skolor egentligen är. Vilka slutsatser drar regeringspartiernas företrädare Margitta Edgren och Ulf Melin av att kommunala skolor utarmas på bekostnad av privata skolor i ett läge där de i stället borde tillföras nya resurser? OECD:s utvärderare gör på denna punkt ett intressant konstaterande när de framhåller att man i många kommuner har starka invändningar mot att skattemedel skall användas för att subventionera etableringen av privata skolor. Vilka internationella förebilder har egentligen regeringspartierna för sin reformlusta på detta område? Är det USA, som av både presidentkandidater och utomstående bedömare anses ha västvärldens sämsta utbildningssystem? Eller är det möjligen exemplet Australien, som enligt OECD klart visar att privatiseringen av skolväsendet lett till ökade spänningar och klyftor såväl vad gäller inkomster som etniskt ursprung? OECD framhåller Sverige som ett internationellt föredöme vad gäller vuxenutbildningen. Samtidigt ställer man sig frågande inför den nedvärdering av vuxenutbildningen som den nuvarande regeringen inlett, mot ''det livslånga lärandet''. Uppenbarligen har regeringen på denna punkt ändå tagit visst intryck av kritiken, för i sin kommentar av OECD-rapporten talar Utbildningsdepartementet nu plötsligt om högre prioritering av vuxenutbildningen. Skall detta uttalande samt den omständigheten att den kommunala vuxenutbildningen genom krisuppgörelsen tillföres 13 000 nya platser ses som ett omtänkande från de borgerliga partiernas sida? I så fall vill jag hälsa denna tillnyktring med stor tillfredsställelse. Låt mig slutligen säga något om den högre utbildningen. I förra årets regeringsförklaring talades om en omfattande privatisering av universitet och högskolor. I årets upplaga lyser sådana tankar helt med sin frånvaro. Av den ursprungligen universella stiftelsehönan tycks nu ha blivit en fjäder. Tanken att omvandla universitet och högskolor till stiftelser har uppenbarligen devalverats till att nu omfatta ett fåtal högskolor. I likhet med OECD vill jag fråga hur går det med stiftelseplanerna. Vi har ju flera företrädare för regeringspartierna i kammaren, nu också utskottets ordförande. När kommer den nu i mer än ett år bebådade propositionen om stiftelseuniversitet? Hur tänker man lösa problemet med stiftelsekapitalet? Enligt statssekreterare Bjarne Kirsebom behövs inget stiftelsekapital. Huvudsaken är enligt honom att universitet och högskolor får äga sina fastigheter. Betyder detta att regeringen nu samlat sig kring en linje som innebär att universitet och högskolor skall få förfoga över sina egna fastigheter och att det inte längre är aktuellt att överföra dessa fastigheter till en gigantisk, statlig fastighetskoncern? Jag hoppas att regeringspartiernas företrädare i denna debatt kan skingra dimmorna kring regeringens utbildningspolitik och slutligen kanske också besvara den inte oväsentliga frågan om det på utbildningspolitikens område är den enda eller den gemensamma vägen som gäller.

Herr talman! Rubriken till mitt anförande är Betyg i skolan, och bakgrunden är naturligtvis att Betygsberedningen, som jag varit ledamot i, nyligen lagt fram sitt slutbetänkande. Frågan om betyg i skolan är sedan länge inflammerad och därmed föremål för en minst sagt osaklig debatt - i Sverige, vill jag tillägga. Inte i något annat land lär det finnas en motsvarighet till vår debatt. Kanske är det symtomatiskt. Inte ens Betygsberedningen lyckades ta sig ur ställningskriget. Såvitt jag har förstått är Ny demokrati det enda parti som har en i grunden positiv inställning till betyg. Betyg betyder omdöme, enligt Svenskt synonymlexikon, och vi tycker att det är självklart att eleverna skall få veta hur de utvecklas i skolan, både på det personliga planet och när det gäller kunskaper. Varenda person med elementära kunskaper i utvecklingspsykologi vet att äkta och rak feedback och bekräftelse från omgivningen är nödvändigt för att människan skall utvecklas till en harmonisk, självständig och ansvarstagande individ. Flum, otydlighet och gullegull må vara välment, men det skapar frustration, ångest och aggressivitet. Betygens uppgift är att ge denna feedback - eller erfarenhetsåterföring, som det heter på kanslisvenska - till eleverna på hur de lyckas och utvecklas i skolan. Att inte ge denna strukturerade feedback tycker jag är hänsynslöst och grymt - på samma sätt som det vore grymt att förbjuda eleverna att räkna poäng i brännboll eller mål när de spelar fotboll. Äkta feedback är utan tvivel den i särklass mest motivationsskapande faktorn såväl inom skolan som i arbetslivet. Men denna motivationsfaktor vill inte betygsberedningen att barn skall ha. Jag vill också klargöra att det är detta som enligt min och Ny demokratis bestämda uppfattning är betygens uppgift. Så också enligt direktiven till betygsberedningen - men inte enligt betygsberedningen, som suttit ohjälpligt fast i gamla hjulspår. Betygen är icke till för att vara urvalsinstrument. Jag kan inte nog understryka detta faktum. Om och när urvalsinstrument behövs, finns helt andra - och bra - metoder att ta hjälp av. Betygens prognosförmåga har alltid varit usel eller obefintlig - det visade professor Sigvard Rubenowitz redan på 1960-talet. Betyg i gymnasiet är bra, på högstadiet är det litet bra, men på mellanstadiet och lågstadiet är det fy, fy. Betyg i ämnen är något positivt och utvecklande - men i ordning och uppförande är det uttryck för bestraffning. Allt enligt betygsberedningen. Jag har sällan upplevt maken till intellektuell ohederlighet. Däremot vill man införa bikten i skolan i stället för betyg i ordning och uppförande. Det är både ofattbart och aningslöst. Möjligen uppskattar påven detta förslag, men jag förstår att lärarna tar sig för pannan. Jag tvekar inte att kalla både betygsberedningen och dessa slutgiltiga förslag för skandal och ett exempel på hur illa det tyvärr kan gå när en grupp erfarna politiker sätter sig över både verkligheten och sakkunskapen. Det finns ett gammalt och nästan banalt självklart uttryck: när kartan inte stämmer överens med terrängen, då gäller terrängen. Men, ack nej, denna självklara utgångspunkt gäller inte för betygsberedningen. Långt innan förslaget lades fram fanns alla varningar och invändningar från sakkunniga och ämnesexperter, inte minst från läroplanskommitte n. Men betygsberedningen ville inte lyssna på det örat - det stämde inte med dess karta. I stället avfärdades läroplanskommitte n som illvillig och fientlig. Inte ens när ordföranden i betygsberedningen avgår i protest mot detta förnuftsvidriga önskedrömmande vaknar man. Tvärtom kan man få höra en lycklig suck - nu slipper vi den otrevliga terrängen och kan fortsätta att bygga luftslott i sanden. Hur kan då det, med all rätt, internationellt ansedda svenska utredningsväsendet hamna så fullständigt fel? Som gammal statsvetare är jag djupt fascinerad, men tiden i denna debatt tillåter inte att jag fördjupar mig i en orsaksanalys - jag tänker återkomma med den i ett annat sammanhang - men låt mig slå fast några av huvudingredienserna: politisk prestige, kunskapsbrist, ovilja, manipulation och svagt ledarskap. Att, som en del av beredningens ledamöter gör, skylla på tidsbrist är rent nonsens. Betygsberedningen sysselsatte sig i nästan två år. Även om man hade fått ett helt år till på sig hade man inte tänkt om. Man hade bara kört ännu längre in i återvändsgränden, fortsatt att såga ner alla varningsskyltar och försökt bygga om terrängen så att den skulle passa med dess karta. Det mest positiva, och faktiskt också det enda positiva som hittills sagts i den offentliga debatten, är att betygsberedningens förslag är kunskapsrelaterat, till skillnad från det nuvarande relativa systemet. Det är ungefär lika smickrande som att berömma en cyklist för att han kan hålla balansen. Med sådana ambitionsnivåer lär vi inte ens komma i närheten av att få Europas bästa skola. Det vänligaste man kan säga om betygsberedningen är att den så väldigt gärna ville uppnå bred enighet om ett framtida betygssystem. Enighet blev viktigare än kvalitet, och det lyckades den ju med - att Ny demokrati kritiserade i alla väsentliga avseenden var ju också ett säkert tecken på att man hade rätt.

Herr talman! Hösten är här - det har blivit betydligt kallare bara på några dagar. Det är dags att ta fram vinterkläder, höstinfluensan är i antågande, och vi får rekommendationer att vaccinera oss. Hemma hos många familjer har hösten och det kalla draget också så att säga svept in i deras omedelbara verklighet. Mamma eller pappa eller båda hotas av arbetslöshet. Familjeekonomin går mot en katastrofal utveckling, boendekostnaderna stiger i höjden och matpriserna skall gå upp. Och där ute, utanför hemmets väggar, finns de som inte har något krypin när vi nu obönhörligen går mot vinter och kyla. Det står i tidningen att bara i Stockholm kanske det är mer än 50 unga människor som inte har ett hem och en fast bostad. De skriver att de bor ute! I TV-programmet Striptease diskuteras drogpolitik. En ledarskribent på en av våra största dagstidningar har gett upp. Han tycker såvitt jag kan förstå att vi bör legalisera narkotikabruk, kanske inte för alla men för en del. Jag förstår nog inte riktigt hur han menar. Han är väl nyliberal. TV:n är för många ett kärt sällskap. Också jag tycker om att se på TV, särskilt på hösten när det börjar bli kallt och rått därute. Bilderna flimrar förbi; Somalias barn stirrar med en hungrig blick mot mig, i Sydamerika mördas barn - deras hjärtan kanske tickar vidare i någon annans kropp i någon annan världsdel. Från det forna Jugoslavien kommer många barn och ungdomar hit till Sverige. De har flytt från krigets helvete. Krigets paradis finns bara inte! När en barnpsykolog vill prata med dem om deras mammas eller pappas skändliga död, vill de inte prata mer. Jag tror att jag förstår dem. Men det måste upp till ytan förr eller senare. Vad har dessa bilder, denna verklighet för en del, med en utbildningspolitisk debatt i Sveriges riksdag att göra? Är det inte ett utslag av flummighet - en rest av 70-talets vimsiga skolpolitik att ta upp dessa förhållanden i en riksdagsdebatt? Utbildningspolitik skall väl handla om betyg, skolpeng, fristående skolor, ämnesstudier och fristående kurser - allt var för sig och just fristående. Jo, dessa frågor skall också få sin tid. Men skolan är en del av det samhälle vi lever i. Elever, lärare och studenter är i skolverksamheten inte opåverkade av den verklighet som finns utanför skolan. Därför måste debatten framöver också handla om hur skolan kommer att påverkas av den samhälleliga utvecklingen. Det skadar inte att lyfta blicken och titta ut genom klassrummets fönster. Nu har ett år gått sedan vi fått en ny regering. Inom utbildningspolitiken har detta inneburit att vi mött några nya uttalanden. Europas bästa skola skall vi ha. Det vill vi väl alla - men varför inte världens bästa? Och på vilket sätt skall vi bli bäst? Skall vi bli bäst på att lyfta också dem som har det svårt i skolan? Det tycker vi i Vänsterpartiet! Skall vi bli bäst på att använda skolan så att den befrämjar en rättvisare fördelning av samhällets resurser, såsom vänstern vill? Skall vi bli Europamästare i differentialekvationer? Skall hela skolan bli Europamästare, eller bara en del? Kan Europas bästa skola, som Vänsterpartiet önskar, vila på kritiskt tänkande och solidaritet och vara befruktad av jämlikhetsideal? Ett skapande av en bra skola kräver att sakfrågorna prövas i debatten. Men om det stannar vid detta, fragmentiseras politiken, blir rubrikmässig och passar enbart för kvällstidningsjournalistik. Detta har nu hänt t.ex. då vi ser hur betygsberedning och läroplanskommitte går i fullständig otakt. Ett annat exempel på bristande sammanhang är att samtidigt som kommunerna nu skall få sitt statsbidrag i en påse detaljreglerar regeringen för kommunerna hur de skall betala ut pengar till de fristående skolorna. Detta har bl.a. fått till effekt att den kommunala skolan i en del fall riskerat att få betydligt mindre i driftsanslag än den s.k. Det varnades för att denna situation skulle komma att uppstå, men man tog det inte till sig, därför att de borgerliga regeringsföreträdarna var så yra av glädje att få skapa fler privatskolor att de inte förmådde höra på våra varningar i våras. Jag skulle kunna ge fler exempel inom också högskolepolitikens område på hur regeringen sönderdelar utbildningspolitiken. Generalfrågan som lärare, föräldrar, elever, studenter, oppositionspolitiker m.fl. måste söka ge ett svar på är: Finns det ett mönster i det hela, och vart leder den enda vägens politik på utbildningens område? Är vägen spikrak, eller är den, som jag tycker, snarast att likna vid Janne Vängmans väg hem efter lördagsdansen? Skånberg någon åsikt i den här frågan? Alla är ju regeringsföreträdare.

Herr talman! Ja, Björn Samuelson, jag har en åsikt i frågan. Först och främst är det inte politiker som skapar skolor. Det görs av lärare, föräldrar, elever och skolledning. Jag tycker att det är mycket avgörande för Björn Samuelsons inställning i hela frågan. Vidare har vi frågan om frihet i val av skolor, som Bengt Silfverstrand så hårt kritiserar. Glöm då inte att det fortfarande inte är politiker som startar skolor. Det finns en önskan och ett behov hos människor att kunna välja vilken skola deras barn skall gå i. Detta val kan understödjas av politiska beslut - vilket vi har gjort. Den entusiasm som nu visar sig uttrycks i att skolverket får ansökningar om att få starta skolor. Det är den entusiasm som vi kanaliserar till glädje för kunskap i skolan, elevernas framtida samhällsanpassning och föräldrarnas engagemang i skolan. Bengt Silfverstrand tog upp frågan om OECD rapporten och komvux. I dag kommer var tredje högskolestudent vägen över komvux. Men de har samtidigt passerat gymnasieskolan. Är det då så märkligt att vi just nu funderar över vad det är i gymnasieskolan som inte stämmer utan att man måste ta vägen över en annan utbildning också? Just nu ligger koncentrationen på att skapa en bra barn och ungdomsutbildning. Det utesluter inte att komvux även i fortsättningen har en mycket stor roll att spela, men kanske inte för våra tonåringar och ungdomar. Att ordet stiftelse inte nämndes i regeringsförklaringen beror på att diskussioner pågår med utgångspunkt i de riktlinjer som tidigare har relaterats för denna kammare. Den kunskap jag har säger att det fortfarande finns tre enheter kvar som intressenter för en framtida stiftelse. Tanken med stiftelse är inte att det skall ske en privatisering. I stället skall man via organisation, administration och andra sådana mönster skapa en konkurrens inom det svenska samhället. Det finns inga tankar på att köra över ledningen för universitetet osv. Utan att puscha på vill man understödja dem som är eniga om att detta är en framkomlig väg genom att tillsammans skapa någon annan form av utbildning. Makten över utbildningens innehåll och forskningens inriktning är viktig. Att söka sprida den makten på många håll och på många olika sätt och därmed öka friheten inne i systemet är centrala inslag i den politik som förs. Jag vill sedan säga några ord till vår nydemokratiske vän om betyg. Stefan Kihlberg använder starka ord. Det är skandal, brist på sakkunskap och ställningskrig. Jag vill för denna kammare tala om att den som har stått för skandal, brist på sakkunskap och ställningskrig faktiskt är vår vän som sitter här i kammaren. Han har konsekvent undvikit att försöka förklara för oss vad hans egenhändigt konstruerade system innebär. Det svåra när man skall skapa ett kvalitativt betygssystem som skall mäta kunskaper för varje enskild elev och som ger dem tydliga kriterier för vad de skall sträva efter, är att göra avvägningar och fatta beslut om vad varje steg skall motsvara. Det är det som är poängen med det hela. Stefan Kihlberg visar i sin reservation på 11 steg. Det finns inte för något av dessa 11 steg någon substans som kan användas i ett intellektuellt resonemang. Betygen skall utgöra en positiv kraft i skolan. De skall vara ett pedagogiskt verktyg. Eleverna skall entusiasmeras av sina betyg. Det betyder också att betygen inte kan ges för tidigt. Eleven måste psykiskt vara mogen för att ta emot det budskap betygen har. Annars kan eleven lätt tolka att ett dåligt betyg innebär att eleven är dålig som människa. Det har vi velat undvika. Samtal om ordning och uppförande skall inte på något sätt utgöra en bikt. Det skall vara ett positivt samtal mellan lärare och elev som startar redan i årskurs ett. Det finns metoder i t.ex. Waldorf och Montessoriundervisningen. Det skall inte vara fråga om någon utfrågning av eleverna. Det skall vara en uppmuntran och en möjlighet att på ett lärar-elev-plan diskutera de möjligheter och svårigheter som eleverna upplever i skolan. Jag hade tänkt att tala om jämställdhet. Jag ber att få återkomma till det i ett annat sammanhang.

Herr talman! Margitta Edgren säger att politiker inte skapar skolor. Nej, vi är inte lärare, studenter eller byggjobbare. Det här blir en semantisk debatt. Men vi ger villkor och tar det politiska ansvaret för skolans verksamhet. Då kan vi inte ha det dubbla budskapets politik. Då går det inte att tala om internationalisering och ökad tillgänglighet, samtidigt som man är beredd att försämra resevillkoren för studenter. Det går inte att tala om geografiskt breddad rekrytering. Det går inte att tala om helhet och fördjupning inom olika discipliner och ämnen, samtidigt som man vill gasa på poängproduktionen inom högskolan. Det går inte att i det sammanhanget tala om ökad rekrytering från underrepresenterade grupper inom högskolan. Det går inte att tala om en fri utbildning och fri högskola, samtidigt som man inte gör klart att man är beredd att sätta stopp för eventuella terminsavgifter inom högskolesystemet. Det går inte att tala om ökat föräldrainflytande som enbart hänger sig till ett visst antal kronor, samtidigt som man inte är beredd att föra diskussionen om vilka valmöjligheter som skall finnas för dem som inte kan sätta pengar bakom orden eller vilka valmöjligheter som skall finnas för de föräldrar som har barn som skulle kunna gå i en annan skola än särskolan. Det är det här jag menar med fragmentering av politiken. Det är det jag menar med politiskt ansvar och helhetsdiskussion. Det har ingenting med frågan om att skapa skolor att göra. Det gäller frågan om att ge villkor för skolans verksamhet. Hur ser helheten ut för den enda vägens politik? Ibland när regeringen lägger fram delpropositioner, kommer det efter någon månad en rättelseproposition, t.ex. den om skolskjutsar osv. för elever i fristående skolor. Då tänker jag på det Bengt Westerberg sade i en allmänpolitisk debatt om de små stegens politiska tyranni.

Herr talman! Den avgörande skillnaden mellan oss ligger i att Björn Samuelson företräder synsättet att valet skall ske på maktens villkor. Jag företräder ett synsätt där valet skall göras på den enskilde förälderns, skolledarens och lärarens villkor. Utgångspunkterna är helt olika, och därav kommer att resultatet blir olika.

Det är enligt min mening två problem som är viktiga att diskutera när det gäller högskolan, och inte fragment eller nerstick här eller där på det sätt som jag uppfattade att
Herr talman! Jag börjar att tvivla på att Margitta Edgren lyssnade på vad jag sade i mitt inledningsanförande. Jag ställde frågan: Hur skall vi skapa Europas bästa skola? Vad innebär det? Skall vi bli bäst på att lyfta också dem som har svårt i skolan, som vi i vänsterpartiet tycker? Skall vi ge villkor för en skola som förmår att föra en sådan resultatverksamhet? Kan vi säga att vi skapar Europas bästa skola om den vilar på kritiskt tänkande, solidaritet, och är besjälad av jämlikhetsidealet? Är det fragmentisering? Jag har för mig att de begreppen finns i Folkpartiet liberalernas partiprogram. Det är då bara att beklaga att Margitta Edgren tycker att ta upp dessa frågor är att ta upp fragment. Jag menar inte att vi skall gå in och detaljstyra varje lektion i skolan, eller gå in i varje skola och slå fast någon slags arbetsplan för den skolan. Jag är uppfylld av tanken att t.ex. individualisering och profilering sker bäst i klassrummet och inte skolenhetsvis. Det är några av mina och vänsterpartiets utgångspunkter. Till skillnad från Margitta Edgren anser jag att också de som så att säga inte är inne i skoldriften har rätt att ställa oss politiker till ansvar. Det kräver en demokrati. Det ingår i en demokratisk process att vi inte skall slippa undan, eller glida undan som någon slags hal tvål, genom att säga: Det där är en prioriteringsfråga. Vi skall föra en debatt om hur skolan påverkas av det omgivande samhället och hur skolan eventuellt kan utöva en påverkan på detta. Det är viktigt i tider där vi ser att vi får allt fler anmälningar om t.ex. misshandel av barn. Det angår mig som utbildningspolitiker, Margitta Edgren, och jag trodde att vi var överens om detta.
Herr talman! Det angår oss verkligen. Jag kan inte på något sett se, Björn Samuelson, att denna regering inte stöder de tankarna. Jag menar tvärtom att vi underbygger dessa tankar om ökad frihet. Det var inte den avdelningen jag menade när jag talade om fragmentisering, utan jag avsåg mer det Björn Samuelson sade i sin replik. En av de viktigaste uppgifterna för skolan är att ge barn god självkänsla. Det är denna som sedan kan användas som grundsten för att bygga vidare. Allting som främjar denna utveckling av god självkänsla hos barnen är viktigt i skolan. Den debatten är viktig att föra här, och jag välkomnar att vi gör det. Men det skall kanske inte ske just nu i en allmänpolitisk debatt. Oerhört många av de skolpolitiska frågorna - och de frågor som Björn Samuelson ställde om reseförmåner, indragningar osv. - är just nu föremål för propositionsskrivande. Det kommer under denna höst att bli många tillfällen till att diskutera de övergripande samhälleliga målen för den skola vi vill ha.

Herr talman! Det är förvisso inte, Margitta Edgren, politiker som startar eller skall starta skolor. På den punkten är vi helt överens. Men det är bevekelsegrunderna för och förväntningarna på dessa reformer som det är intressant att få besked om. I det avseendet är OECD:s rapport oerhört intressant. Man skriver bl.a. så här: Det är svårt att se vad regeringen förväntar sig att åstadkomma med sin valfrihetspolitik och hur man avser att hantera de oönskade sidoeffekter som politiken medverkar till. Ett exempel som blir alltmer påtagligt i kommun efter kommun där man gett sig in på dessa experiment är överkompensationen. 85 % av den genomsnittliga kostnaden för en grundskoleplats skall gå till s.k. fristående skolor oavsett om deras verkliga kostnader motiverar en sådan ersättning. Det är detta vi har reagerat mot. Hur kommer ni nu att rätta till de uppenbara brister som också era egna politiker ute i kommunerna reagerar mot? När får vi en justering och en ny proposition om fristående skolor? Så till universitet och högskolor. Det måste väl ändå anses anmärkningsvärt - det säger jag både till Margitta Edgren och till skolministern, som nu har dykt upp -- att man tar ett generellt grepp och säger: Nu skall vi omvandla universitet och högskolor till stiftelser. Det handlar inte om enstaka fall, utan det gäller över hela linjen. Sedan kommer man ett år senare till riksdagen med en regeringsförklaring som är mer omfattande än den någonsin har varit, i varje fall så länge jag kan minnas, och där står inte en enda rad om hur det har gått med privatiseringstanken. Nu frågar jag igen: Hur går det med privatiseringen? När kommer det några konkreta förslag? Jag ställer än en gång den mycket viktiga fråga som inte besvarats: Hur kommenterar ni påståendet från statssekreteraren i utbildningsdepartementet om att det inte behövs något stiftelsekapital? Huvudsaken är enligt honom att universitet och högskolor får äga sina fastigheter. Den avgörande frågan är då: Betyder detta att regeringen nu samlar sig kring en linje som innebär att universitet och högskolor skall få förfoga över sina fastigheter, eller skall de föras över till en giganstisk statlig fastighetskoncern? Det är viktigt att vi får de beskeden när vi nu för en debatt som skall handla om utbildningspolitik.
Herr talman! Bengt Silfverstrand tog upp att det i vissa fall sker en överkompensation. Det beror på att vi uttryckte att vissa procenttal skulle gå till de fria skolorna. Det är redan sagt att detta skall följas upp. Visar det sig att det innebär icke önskade effekter är inte utbildningsdepartementet eller regeringen tokiga, utan då kommer de naturligtvis tillbaka och föreslår förändringar. Det finns ju socialdemokrater i alla kommuner som inte gör annat än letar efter fel och brister. De har inte en tanke på att stödja de möjligheter som nu visar sig för skolor, föräldrar och elever. Det är också litet märkligt, eftersom ni i er verbala argumentering också är för denna revolution. När det gäller högskolor och universitet påstår Bengt Silfverstrand att regeringen har sagt att alla universitet och högskolor skall omvandlas till stiftelser och att det skulle vara målet. Det är fel. Det har aldrig varit tanken. Det har alltid varit ett erbjudande till universitet och högskolor att de som så önskar och de som har en uppslutning kring detta från dem som agerar i högskolan kan ansöka om att få bli stiftelse. Det har aldrig varit tanken att alla skulle bli det. Då försvinner ju det viktigaste motivet, nämligen att man skall ha konkurrerande verksamheter för att driva fram hög kvalitet. När det gäller statssekreterare Kirseboms uttalande förstår säkert Bengt Silfverstrand att jag inte kan svara på det. Det får vi fråga honom om eller avvakta med till senare. Bengt Silfverstrand vet likaväl som jag att det pågår diskussioner när det gäller byggnadsstyrelsens uppdelning och högskolors och universitets ansvar för sina egna fastigheter. Resultatet av dessa kommer att visa sig i en proposition under hösten.
Herr talman! Jag noterar med tacksamhet att Margitta Edgren erkänner att det nu har uppstått icke önskvärda effekter som en följd av en i all hast hopskriven proposition. Den har lett till överkompensation när det gäller fristående skolor. Får jag ta detta som ett löfte om att det kommer en justering av detta mycket olyckliga regeringsförslag? Sedan försöker Margitta Edgren göra gällande att det är socialdemokrater som sätter käppar i hjulet för den här reformen ute i kommunerna. Jag skall ta två konkreta exempel. Såvitt jag kan erinra mig har både Göteborgs och Helsingborgs kommuner borgerliga majoriteter. Där har man haft den mycket klara ambitionen att man skall privatisera skolväsendet i stor skala. När sedan den krassa verkligheten gör sig gällande visar det sig att detta inte går. Det är alltså överideologiserade propositioner som inte är genomtänkta. Man har inte de praktiska effekterna klara för sig. Det är alltså verkligheten som har satt käppar i hjulen för de här förslagen. Det är borgerliga majoriteter i Göteborg och Helsingborg som nu måste ompröva hela denna fråga. När det gäller universitet och högskolor står det i förra årets regeringsförklaring att de principiella och praktiska frågorna vid en omvandling av universitet och högskolor till fristående stiftelser klarläggs snabbt. Då är det inte opåkallat att fråga hur det nu har gått så här ett år efteråt. På den punkten visar det sig också att det inte fungerade. Man hade inte klart för sig att man inte skulle kunna generera de oerhörda kapitalresurser som fordrades. Regeringen hade inte heller de rättsliga aspekterna klara för sig. Det gäller offentlighetsprincipen, anställningstrygghet och inflytande för olika kontrahenter. Jag tycker att plikten nu bjuder att företrädare för regeringspartierna talar om hur det blir med privatiseringen och om de så här ett år efteråt har utrönt de olika konsekvenserna av en sådan privatisering. De är två konkreta exempel, nämligen fristående skolor och tilltänkt privatisering av universitet och högskolor som visar att regeringen och dess partier i riksdagen inte har haft klart för sig vad de beslutar om.
Herr talman! Bengt Silfverstrand, jag sade om det visar sig att överkompensation förekommit, jag sade inte att det redan har visat sig. Det finns faktiskt olika erfarenheter från olika kommuner. Vi i utbildningsutskottet har del i att det uppstått oklarheter. Vi tillstyrkte en motion från folkpartisten Christer Lindblom om att ersättningen skulle relateras till stadier i grundskolan. Vi förstod dock inte att för att detta skulle kunna bli verklighet omedelbart måste vi själva även utforma en lagtext om detta. Denna delen finns nu i propositionen. Detta kan mycket väl lösa upp de problem som visat sig på vissa håll. Det är inte målet, och det var inte målet för ett år sedan, att alla universitet och högskolor skall verka i stiftelseform. Jag instämmer med Bengt Silfverstrand i att det har uppstått problem och svårigheter som vi inte hade tänkt oss. Då är det mycket viktigt att de klaras upp innan man sätter i gång, så att de erbjudanden som vi ger till dem som visar sig intresserade är sakligt grundade och möjliga att genomföra. Det arbetet har kanske tagit ett år. I ena fallet anklagar Bengt Silfverstrand regeringen för att det går för fort och att det är dåligt genomtänkt, och i andra fallet för att det tar för lång tid. Det är någonting som inte stämmer i detta. I det här fallet är det viktigt att det får ta tid så att uppslutningen blir hundraprocentig och att det sakliga innehållet också är korrekt.

Herr talman! Margitta Edgren sade att jag hade undvikit att förklara min uppfattning i betygsberedningen. Detta är naturligtvis inte sant. Jag gjorde det vid upprepade tillfällen, men ingen var intresserad av att lyssna på de synpunkterna. Jag var helt ensam om att stå för den uppfattningen i betygsberedningen. Jag tröstar mig med att jag var, och är, i mycket gott sällskap. Eller var det så att professor Tor Ragnar Gerholm som var ordförande i betygsberedningen, Läroplanskommitte n och dess experter eller professor Ference Marton inte heller förklarade sin uppfattning? Det är ju samma synpunkter som kommer fram i litet olika dimensioner från olika håll. Betygsberedningen ville inte lyssna. Den var besatt av sin kartbild av hur verkligheten skall se ut. Därför har den också hamnat fullständigt snett. Det förslag betygsberedningen har lagt fram när det gäller samtalsinstitutionen kring ordning och uppförande är bikt enligt betygsberedningens egen expert Siv Eliasson. Hon har själv uttryckt det i en GP-artikel. Hon har dessutom sagt att hon tycker att hela Sverige skulle må bra av att bikta sig oftare. Det förslag som jag har lagt med i reservationen är självfallet inte färdigt på något sätt. Det står också uttryckligen. Det är inte jag som har jobbat fram det. Det är verkligheten, det är lärare och pedagoger som har hjälpt till. Det kanske är det som gör det litet hotfullt för betygsberedningens ledamöter. Jag förstår om Margitta Edgren tycker att det är pinsamt. Betygsberedningen står uppenbarligen fullständigt ensam om att tycka att det är ett bra förslag. Remissomgången pågår, men än så länge har inga positiva synpunkter hörts, mer än de som jag tog upp i mitt anförande om att betygen skall vara kunskapsrelaterade. Det är ju en självklarhet. Jag tror inte att någon i detta land hävdar något annat än att betygsystemet skall vara kunskapsrelaterat. Det finns ingen som försvarar baksidorna med det relativa systemet. T.o.m. Lärarförbundet har föreslagit att regeringen skall tillsätta en haverikommission för att reda ut det fullständiga haveri som man tycker att det har blivit. För en gångs skull instämmer jag helt och hållet i vad Lärarförbundet säger.
Herr talman! Betygsberedningen, om igen. Jag tycker att Stefan Kihlberg skall avvakta den remissomgång som bl.a. skolminister Beatrice Ask har sagt att hon avvaktar, innan hon tar ställning till eller uttrycker någon uppfattning om det resultat som betygsberedningen har kommit fram till. Att hon har sagt det tycker jag är bra. Systemet är ju inte färdigt i och med att det finns ett förslag från betygsberedningen, och det säger vi också i vårt betänkande. Det måste ges tid för inarbetning i kursplaner, osv. Det är den tiden som vi säger att vi borde ha fått ha, dvs. att saker och ting sker litet grand i fel ordning. Kursplanerna borde vara färdiga först, och sedan ett nytt betygssystem. När Stefan Kihlberg räknar upp alla som har kritiserat beredningens förslag, tycker jag att det vore intressant om Stefan Kihlberg någon gång funderade över från vilken utgångspunkt förslaget kritiserats. Kan det möjligtvis vara så att ett betygssystem som bygger på lärarnas erfarenheter, lärarnas kunskaper om hur betyg skall sättas, på något vis går forskare och experter för när? Bristen hos det relativa betygssystem som vi nu måste lämna var att man inte lyssnade till lärarna. Så det här med bikt, om igen. I den artikel som Stefan Kihlberg refererar är det naturligtvis en metafor, men jag tar gärna tydligt avstånd från den metaforen och från vad som står i övrigt i den artikeln. Här kan det inte få föras upp som ett argument mot betygssystemet vad någon utanför beredningen har uttryckt i en artikel i en dagstidning. Avslutningsvis vill jag säga, herr talman, att det också är viktigt att vi här i kammaren gör klart för oss om vi vill ha ett nytt betygssystem. Det har vi ju velat. Vartenda parti här har motionerat och skrivit och agerat för att vi skall lämna det betygssystem vi har nu och att vi skall ha någonting annat, ett kunskapsrelaterat betygssystem, där eleverna har klart för sig vilka målen är. Vill vi det, går det inte att bara kritisera och kritisera och kritisera. Ingen som har kritiserat beredningens förslag har fört fram något konstruktivt, dvs. ett eget förslag till hur det borde vara i stället. Den dagen det kommer är vi villiga - jag kan säkert tala för hela beredningen - att gå in i verklig diskussion.
Herr talman! Jag har fört fram ett sådant förslag, Margitta Edgren. Det finns ju som reservation till beredningens betänkande. Läs den reservationen - ett litet tips i all välmening! Men läs den inte med inställningen att det är ett slutligt, färdigt och fullständigt oantastligt förslag. Det är ju inte det. Det står uttryckligen att det är ett bidrag men att vi också har förhoppningen att man skall slippa politisk prestige, just för att göra ett bra betygssystem. Om det är någon som vill det, så är det jag och Ny demokrati. Jo, visst skall man avvakta synpunkterna från remissomgången, självklart. Men redan nu är de ju så tydliga. Man behöver inte vänta på att man skall köra in i väggen. Det har varit ont om tid, men det är inte orsaken till att beredningens förslag inte är färdigt, som Margitta Edgren försöker göra gällande. Hela förslaget med generella kunskapsnivåer bygger på lösan sand och är fullständigt ovetenskapligt. Därav att så många är kritiska. Margitta Edgren säger att lärarna har utformat förslaget och att de kan detta med betyg bättre än en samlad pedagogisk vetenskap. Det håller inte jag med om. Dessutom är jag förvånad över att Margitta Edgren säger att lärarna har utformat förslaget. Jag har själv suttit med i betygsberedningen, och inte katten är det några lärare som har utformat förslaget! Det har varit några lärare inblandade. Jo, jo, men det är faktiskt betygsutredningens förslag, låt vara att experterna som beredningen har anlitat har haft ett mycket mycket stort inflytande, i mitt tycke ett manipulativt inflytande. Men det kan vi återkomma till i ett annat sammanhang.
Herr talman! Jag tycker att Stefan Kihlbergs reservation är ett intellektuellt haveri. Jag har läst den mycket noga. Vad som står där presenterades från början av ordföranden som ett eget förslag, och vi gick igenom det oerhört noga. Men det viktigaste saknas i förslaget, dvs. de generella kriterierna, de öppna spelreglerna, som skall kunna läsas och tolkas av föräldrar och elever. Det är ju just detta som är svårt i det nya betygssystemet. Jag står inte här och säger att det förslag vi har presenterat är perfekt, men jag säger att det är en framkomlig väg. Självklart skall man lyssna på remissrundan, kunna förändra, osv. Men det viktigaste är spelreglerna, och de saknas i Ny demokratis förslag. Den kritik som betygsberedningen fick av bland andra Ference Marton, som Stefan Kihlberg tog upp, kom faktiskt innan beredningen hade presenterat sitt förslag. Det tycker jag också är ganska signifikant. I vems intresse framfördes den kritiken? Sedan gillar inte jag Stefan Kihlbergs försök att framställa dels politiker här i kammaren, dels speciellt oss i betygsberedningen som något slags rö för vinden. Vi står faktiskt på ganska stadiga ben - jag har t.o.m. 39 i skor - i vår egen kunskap och erfarenhet. Dessutom, herr Kihlberg, hade vi mycket tydliga direktiv från två olika regeringar att arbeta efter. Beredningens betygsförslag uppfyller kraven i de direktiven.

Herr talman, ledamöter! Jag får först beklaga sen ankomst. Det skall inte en skolminister göra sig skyldig till, men det gjorde jag. Det beror delvis på att riksdagen har pratat fortare än vad som var tänkt, åtminstone enligt de besked jag hade fått. Men nu är jag här. Vi har en intressant och mycket viktig höst framför oss när det gäller skolområdet. Jag hade emellertid inte anmält mig för något anförande, av det skälet att det är en höst fylld av förberedelsearbete för en rad stora och viktiga reformer. Därför är det kanske mer intressant att lyssna på er än att hålla egna anföranden. Läroplanskommitte n och betygsberedningen har presenterat sina förslag, och de förslagen är nu ute på bred remiss. Jag tror, och det har jag markerat, att det är väldigt viktigt att man inte låser sig innan man har tagit intryck av de synpunkter som kommer från skolor och från olika remissinstanser i övrigt också för den delen. Läroplaner och betygssystem skall gälla under så lång tid att det är viktigt att inte bara åstadkomma enighet utan att också ta till sig synpunkter som finns på olika nivåer. Jag förstår att man i riksdagen är intresserad av att diskutera bl.a. detaljer i förslagen, men om man nu skall diskutera sådana, kanske jag som skolminister i alla fall får vädja till er att inte bara diskutera betyg, dvs. hur man skall ta reda på vad eleverna har lärt sig, utan faktiskt ägna en tanke också åt vad det är de skall lära sig. Det är trots allt det mest viktiga. Det kanske vi får ägna en annan debatt åt, men jag tycker att det är oerhört väsentligt. Det var egentligen Bengt Silfverstrand som drev upp mig i talarstolen, och det är två saker som jag gärna vill understryka. Reformen av de fristående skolorna, som nu fått en jämförbarhet med de offentliga skolorna rent ekonomiskt, är en framgång. Socialdemokraterna vill inte inse att en sådan här stor förändring aldrig kan bli perfekt från början, vilket jag nogsamt påpekade när propositionen lades fram. Jag sade även att vi från regeringens sida är beredda att vidta justeringar och återkomma med tillägg när så behövs. Proposition som tar upp bl.a. stadierelaterade kostnader, skolskjutsfrågor och hemkommunernas genomsnittskostnad, som är viktiga detaljer och har med det här att göra, har lagts fram på riksdagens bord. Vi återkommer säkert med fler justeringar. När det gäller den procentsats som har diskuterats här i dag är det helt uppenbart att det finns fyrkantigheter i systemet. Vi håller på att sammanställa remissvaren på Sven-Åke Johanssons utredning som berör fristående skolor och deras ekonomi, som avgiftsfrågan. Innan vi har tagit intryck av sammanställningen är det naturligtvis svårt att dra några slutsatser. Vi arbetar dock ganska intensivt med detta. Det finns ingen ambition från de borgerliga partierna att handla fel när det gäller den här reformen. Vi tycker det är mycket väsentligt att elever och föräldrar kan välja skola och att de ekonomiska förutsättningarna är rimliga och jämförbara. Icke med ett ord berör Bengt Silfverstrand emellertid att Socialdemokraterna från början till slut har varit emot valfriheten. Ni är emot den, och ni är emot att göra offentliga och fristående skolor jämförbara. Nu använder ni fyrkantigheter i ett detaljsystem för att kritisera oss. Vi får lov att ta åt oss, därför att allting är inte perfekt ännu. Det avgörande är emellertid att det handlar om en ideologisk skillnad. Vi tycker att skola skall kunna väljas oavsett föräldrars plånbok, och för oss är det en väldigt viktig principfråga. Vi är inte rädda för att det kan bli ett eller annat fel. Så till OECD:s rapport, som här har varit uppe till diskussion. Nästa vecka skall vi diskutera det här med examinatörerna i Paris. Jag hoppas alla har läst rapporten. Det är nämligen viktigt att vi då och då får skolsystemet analyserat, sett med en utomståendes ögon, och att vi får synpunkter. Från regeringens sida bad vi OECD att tidigarelägga den här examinationen. Vi ville nämligen få OECD:s synpunkter och kritik i ett tidigt skede av vår mandatperiod, för att kunna ta intryck innan alla propositioner var lagda och alla beslut fattade. Bengt Silfverstrand har pekat på en del framlagda synpunkter, och en del av det Bengt Silfverstrand säger är naturligtvis riktigt. Det finns kritik och det finns frågor. Man skall emellertid ha klart för sig att examinationen är gjord under ett förändringsskede tidigt i våras. Jag tror att vi från svensk sida enkelt kan förklarapå det som vi inte riktigt håller med om. Det som Bengt Silfverstrand inte tar upp är OECD:s konstaterande att regeringen menar allvar. OECD konstaterar att det inte enbart handlar om retorik den här gången, utan att man i handling faktiskt försöker förverkliga den politik som man tror på. De säger också att fördelarna med svenskt skolväsen har varit hög kvalitet -- vi i Sverige är duktiga på mycket -- och otrolig bredd. Vi i Sverige är också duktiga på att ordna för handikappade och svagpresterande elever m.m. De påpekar även att -- det här är väldigt intressant -- om regeringen lyckas i ambitionen att målstyra och utvärdera skolan är det möjligt att den bli ännu bättre i just detta avseende. Hittills har systemet inneburit att likvärdighet är att dela ut förutsättningar, men särskilt mycket har det inte gjorts för att ta reda på hur man har lyckats. OECD säger då något som jag tycker att riksdagen skall ta intryck av och fundera mycket över, och för att det som sägs skall kunna uppfyllas krävs det två saker. Det ena är att det ges tillräckligt med resurer till utvärdering på alla nivåer i systemet, dvs. skolor -- det behövs utvärderas även lokalt -- skolverk och institutioner på andra nivåer. Det behövs tillräckligt med underlag för att utvärdering skall kunna göras och att mål nås. Det andra är att man är beredd att på politisk nivå vidta de åtgärder som kan komma att krävas om det visar sig i en utvärdering att de kvalitetskrav som man har, icke uppnås i något hörn. Det är väldigt viktigt.

Herr talman! Jovisst, statsrådet Ask! Jag har all förståelse i världen för att man först bör lyssna på de remissvar som är på väg, något jag tycker är helt riktigt. Men jag är samtidigt litet orolig över att det är ont om tid, och det vet vi bägge. Tidsschemat är väldigt pressat. Signalerna från bl.a. media om hård kritik är nu mycket tydliga, många talar om ''sågning''. Så sent som i dagens Göteborgsposten skriver man att Ference Marton tillsammans med Lärarförbundet ger förslaget en mycket förödande kritik. Detta gör att jag tror att man skall vara förberedd på att en handlingsberedskap krävs. Jag ber emellertid inte att statsrådet Beatrice Ask skall vara beredd att ta ställning eller säga vad hon tycker, men jag förstår att hon har en uppfattning. En annan fråga som bekymrar mig är hur man skall ta reda på och fånga elevers och föräldrars uppfattning. De traditionella remissinstanserna är kanske inte helt lämpliga i alla hänseenden. Med all respekt för Hem och skolas och Elevförbundets arbete fångas inte stora breda majoriteters uppfattning in. Ett annat problem, för att citera professor Ference Marton: ''Förslaget är så till den grad udda, att de som läst det helt enkelt inte tror att det är sant. Till råga på allt ökar politikerna i betygsberedningen förvirringen, genom att till grundförslaget koppla en ny princip som står i motsättning till grundtanken''. Detta innebär att det krävs oerhört mycket av dem som läser förslaget, vilket bekymrar mig med tanke på remissomgången. Min fråga är: Min andra fråga är: Vilken beredskap finns att skapa något slags haverikommission, eller liknande, som kan ta vara på det som är bra i betygsberedningsförlaget? Självfallet finns kunskapssynen, men det krävs mycket mer för att det skall bli ett väl fungerande betygssystem. En haverikommission skulle kanske kunna jobba med det under tiden.

Herr talman! Det är välgörande att höra skolministern säga att finns en stor öppenhet när det gäller läroplanskommitténs och betygsberedningens förslag. Vi tycker det är ett stort framsteg att man nu uppvärderar praktiska ämnen som slöjd och hemkunskap i läroplanskommitténs förslag, något som skolministern tidigare har nedvärderat. Jag hoppas att linjen nu är gemensam. Vi tycker det är bra att alla berörda intressenter kan använda remisstiden till att noggrant analysera läroplanskommitténs och betygsberedningens förslag. Vi socialdemokrater är mycket angelägna att det på grundval av dessa förslag skapas en intensiv och belysande diskussion. När det gäller fristående skolor hävdar skolministern för femtioelfte gången att Socialdemokraterna skulle vara emot valfrihet. Jag tycker den sortens argument skulle tas bort. De hör inte hemma i en seriös debatt. Jag undrar vem som var emot valfrihet när vi stod inför att decentralisera lärarlönerna i kommunerna? Kommunalisering av lärarna, som det populärt kallas. Vilka partier var det som gick emot denna reform? Inte var det Socialdemokraterna. Vidare försöker statsrådet Beatrice Ask komma bort ifrån den mycket allvarliga kritik som OECD riktar mot privatiseringsplanerna. OECD skriver bl.a.: Det finns en vidsträckt skepticism kring regeringens förslag om valfrihet. Förslagen innebär en omfördelning av allmänna medel från allmänna skolor i en tid då den allmänna utbildningen har de största behoven av regeringens finansiella stöd. Det är väl inte så, Beatrice Ask, att OECD:s oberoende experter går socialdemokratins ärenden. Det är precis vad vi i nästan samma ordalag har sagt i vår tidigare motion. Vidare säger OECD: ''På regeringssidan tycks argumentet vara att politiken skall betraktas som framgångsrik om föräldrarna känner sig nöjda med sina val, alldeles bortsett från de utbildningsmässiga konsekvenserna av denna valfrihetspolitik för vissa grupper av elever. Detta åtföljes av övertygelsen att valet verkligen kommer att förbättra elevernas resultat. Vi har inte kunnat upptäcka några systematiska ansträngningar för att fastställa vilka kriterier som skall tillämpas för att avgöra om denna valfrihetspolitik lyckats eller misslyckats.'' Kan regeringen nu, med eftertankens kranka blekhet, på tal om tilläggspropositioner, genom sin skolminister presentera systematiska ansträngningar för att komma till rätta med de här problemen?

Herr talman! Det är lätt att rycka ut citat ur OECD:s rapport -- och det finns värre citat än detta. När man beskriver den diskussion som förs och den oro som finns, är det traditionella synpunkter både för och emot reformerna, men det finns ingenting som belägger att vi skulle vara på fel väg eller att OECD skulle avråda oss. Däremot är man alltid oroad. Det är klart att vi tar intryck av det här och försöker hitta vägar ut. Det är viktigt att säga att propositionen inte ens var färdig när den här examinationen gjordes. Beslutet hade inte fattats, och vi var i ett förändringsskede. När det gäller den kritik eller den oro i fråga om segregationstendenser som delvis kommer fram i OECD:s rapport, har man inte tagit intryck av den bestämda uppfattning som regeringen har, dvs. att vi avser att hålla avgifterna så låga som möjligt. I andra länder som har den här typen av system är det vanligt att man inte har den begränsningen. Då åstadkommer man inte den valfrihet för gemene man som är avsikten med regeringens förslag. Det är klart att vi har tagit intryck och vidtagit en del åtgärder, men framför allt skall vi nu först diskutera med OECD:s examinatörer och få reda på mer om vad som ligger bakom deras synpunkter och frågor samt även föra ett resonemang, där vi kan delge vad som har hänt efter examinationen. Någon gång i slutet av nästa vecka kan vi börja diskutera detaljerna, Bengt Silfverstrand, och då skall jag gärna i riksdagen redovisa både bakgrunden till vad OECD har tyckt och i detalj vad regeringen gör.
Herr talman! Nu säger skolministern att OECD inte talar om att regeringen har valt fel väg. Vad man efterlyser är egentligen vart den vägen leder som man har gett sig in på, med skygglappar, i blindo. Det är det man frågar efter, gång på gång. I slutsatserna tar man upp just det här som en oerhört avgörande fråga. Jag tycker att det är på sin plats att den som är delansvarig för landets utbildnings och skolpolitik konkret och tydligt talar om vilka systematiska ansträngningar som regeringen tänker vidta för att undvika dessa uppenbara problem med segregering i skolorna. Man återkommer alltså till detta på sida efter sida i rapporten. Jag kan ta ett exempel. Kommer inte den här nedvärderingen av de sociala faktorernas roll i skolorna att förstärka de utbildningsmässiga nackdelarna för elever som har sämre socioekonomisk bakgrund? Det är detta som är det allvarliga, som är huvudkritiken från socialdemokratins sida mot regeringens utbildningspolitik. Tala om vilka syften ni har med den här politiken, vart den leder! Eftersom skolministern inte var här när debatten började vill jag upprepa den fråga som jag då ställde: Är det den enda vägens eller den gemensamma vägens politik som nu gäller beträffande utbildningen?
Herr talman! När det gäller vägar får jag hänvisa till kommunikationsministern. kolpolitiken är inte inriktad på en enda lösning. Vi skall inte ha en sorts skola i framtiden, utan många olika typer av skolor, där elever, föräldrar och lärare kan välja utifrån egen övertygelse, med egna kunskaper. Vad vi skall göra i riksdagen är att sätta upp ramar och mål för detta. OECD ifrågasätter inte pluralismen och mångfalden, utan OECD frågar mycket om beslutsprocessen. Det kan vara svårt för den som inte har läst hela rapporten att förstå det. Sverige har nämligen gjort sig känt, under socialdemokratiskt regeringsinnehav, för att man först utreder en fråga i fem år och sedan i ett par år till, varefter man analyserar utredningen och beslutar så småningom. Under tiden har allting förändrats, och det går inte att få det att fungera riktigt bra. Vi har ändrat beslutsstrategi. Ni konstaterar att vi inte kan förutse alla problem. Vi försöker sätta upp ramar och principer, och vi känner inte prestige i varje detalj. Vi vet nämligen att situationen förändras. Det händer mycket, inte minst när det gäller vilka kunskaper som behövs, och då måste förändringar ske. Det är också därför som det är så oerhört väsentligt att vi får ett mer mångfasetterat utbildningsväsende än vi har i dag, därför att den likriktade skolpolitiken fungerar inte i morgondagens samhälle. I det här fallet riktas det inte någon kritik från OECD -- inte som jag kan läsa mig till -- men man vill alltså ha svar på frågor om beslutsprocessen. Vi har då i vårt svar, som jag hoppas att Bengt Silfverstrand har läst, beskrivit hur vi har resonerat. Men vi har inte gjort långa och omfattande utredningar.

Herr talman! I sitt anförande tog skolministern upp två viktiga och intressanta aspekter på skolpolitiken och utbildningspolitiken. För det första berörde hon de fristående skolorna och skolors självbestämmanderätt.

För det andra förde ministern ett resonemang om ärendens beredning, besluts uppföljning och utvärdering. Det är viktigt att säga att utvärdering är någonting kontinuerligt, och uppföljning är någonting som skall komma efter ett tag. Men vi kan också via regering, departement och riksdag vidta vissa åtgärder när det gäller uppföljning och beredning av ärenden. Då vill jag ställa frågan, apropå de brister som har uppstått när det gäller statsbidrag till de fristående skolorna: Hur ser skolministern på en ökad kontakt mellan departement och utskott, så att vi på ett så tidigt stadium som möjligt kan bygga bort eventuella brister i de beslut som vi här fattar? De förhållanden som har uppstått i fråga om de fristående skolorna, t.ex. i Uppsala, Göteborg och Helsingborg, gör att det hade varit nödvändigt och önskvärt med en mera intim kontakt mellan utskott och departement. I övrigt får vi se hur intima kontakter vi behöver framöver.
Herr talman! Jag vill bara kort säga att vi i regeringen ser mycket positivt på kontakterna mellan utskott och departement -- det är aldrig tillräckligt mycket av den varan. Förutom de kontakter som vi har redan i dag, vill jag gärna säga att ledamöterna i utskottet är välkomna att ta kontakt med oss så ofta de vill. Vi behöver diskutera mycket, inte minst i det intensiva förändringsskede som vi nu befinner oss i.

Herr talman! Vi i Centern anser att vi behöver en klar och tydlig profil på utbildningsområdet och utgår från tre begrepp: God och likvärdig utbildning i hela Sverige, decentralisering och helhetssyn. Med likvärdig utbildning menar vi inte en likformig utbildning, utan att alla skall ha samma rätt till en utbildning av god kvalitet, oavsett var man bor och oavsett social och ekonomisk bakgrund. Barn som är födda i Sverige och barn som kommer hit som invandrare skall ges likvärdiga möjligheter till utbildning. Beslut och ansvar inom utbildningsområdet skall så långt det är möjligt decentraliseras och föras ut till de olika skolenheterna. De skall ligga så nära verksamheten som möjligt. Varje skola skall ha rätt att profilera sig. Föräldrar och elever skall ges största möjlighet till inflytande i skolan samtidigt som man förbättrar förutsättningarna för lärarna att utveckla sin lärarprofessionalism. Det är viktigt att eleverna lär sig förstå helheten och sambandet i samhällsutvecklingen. Men det är också viktigt att undervisningen i skolan utgår från att varje elev skall få utvecklas efter sina särskilda förutsättningar, att vi har en helhetssyn som tillvaratar varje elevs möjligheter. Den satsning på baskunskap och basfärdigheter -- med ytterligare satsningar på bl.a. språk -- som nu föreslås i det nya läroplansförslaget ligger rätt i tiden. För att vi skall få en variation i skolarbetet är det viktigt att vi har kvar de praktiskt estetiska ämnena. Den kunskap skolan skall förmedla är en kunskapsgrund som man skall kunna bygga vidare på. Det är viktigt att även gymnasieskolan kan fortsätta sin utbyggnad med det tredje gymnasieåret, för att alla elever skall ges bredare möjligheter till fortsatta studier. Vi går alltmer mot ett kunskapssamhälle. Med de förändringar som sker runt omkring oss i samhället blir kunskap allt viktigare som produktionsfaktor. Kunskap omsätts i allt snabbare takt, varför fortoch vidareutbildning kommer att få allt större betydelse. Därför anser vi i Centern att fortsatt utbyggnad av högskolorna i hela Sverige är mycket viktig. Vi är mycket positiva till de kvalitetssatsningar som nu genomförs inom detta viktiga område. När antalet platser vid högskolorna skall utökas anser vi i Centern att de nya platserna, så långt det är möjligt, skall förläggas till våra små och medelstora högskolor. Dessutom vill vi att det i större utsträckning skall ges möjlighet till forskning vid våra mindre högskolor för att där höja kompetensen. Ur regionalpolitisk och kvalitetsmässig synpunkt är det väl investerade pengar. Närhet till högskola har visat sig motverka geografisk snedrekrytering. Utbildning är ofta en motor i den regionala utvecklingen. Därför är ett decentraliserat högskolesystem av stor vikt för att hela Sverige skall leva. Studiemedlen är ett annat viktigt område där vi hoppas på förändringar. Centern har under många år påtalat bristerna i studiemedelssystemet. Många ungdomar vågar inte satsa på för långa utbildningar på grund av den skuldbörda som de då ofta får dras med hela sitt yrkesverksamma liv. Många viktiga beslut som berör utbildningsområdet kommer att fattas under det här riksdagsåret. Vi har två viktiga betänkanden ute på remiss -- ''Skola för bildning'' och ''Ett nytt betygssystem''. Besluten kommer att innebära stora förändringar inom utbildningsområdet. Det är väsentligt att vi är beredda att förändra inom det för oss alla så viktiga utbildningsområdet. Vid alla förändringar anser emellertid vi i Centern att man skall ta hänsyn till de tre begrepp jag nämnde i början: God och likvärdig utbildning på alla nivåer i hela Sverige, decentralisering och helhetssyn.

Herr talman! Ärade kolleger! Jag kan inte låta bli att säga något om fristående skolor och den procentsats man nu har beslutat att tilldela dessa skolor för att skapa likvärdiga förutsättningar. Jag vill tala om att den sociala segregeringen i Göteborgs kommun till stor del beror på den bostadspolitik som har bedrivits under många år av socialistisk regim i Göteborg. Debatten om ojämlikheten i fördelningen av resurser till skolor i olika stadsdelar är ingalunda någonting som har satt i gång efter det att reformen genomfördes. Det är något som vi har dragits med i Göteborg under årtionden. Det faktum har diskuterats mycket att en del skolor har fått mellan 35 000 och 40 000 per elev, medan det i vissa andra stadsdelar har varit fråga om 70 000. Jag är inte den som förfäktar att man behöver lika mycket pengar i alla skolor. Det är inte heller meningen att det skall bli så med den här reformen. Man skall bl.a. ta hänsyn till speciella behov och elever med speciella svårigheter. Jag polemiserar inte mot detta. Ojämlikheten har dock varit ett debattämne i Göteborg i årtionden. Jag har följt denna debatt, och den är således ingalunda ny. Det är nog helt andra faktorer än bara ekonomiska resurser som skall till för att vi skall kunna höja elevers kunskapsnivå, t.ex. när det gäller elever som kommer från svåra sociala förhållanden. Jag tror att valfriheten är en viktig komponent. Jag tror att jag tidigare här i kammaren har talat om undersökningar som har gjorts av skolor i Harlem. Det har visserligen varit fråga om valfrihet inom det vanliga skolsystemet, men det spelar inte så stor roll. Det viktiga är att föräldrarna känner att de har ett inflytande över barnens skolsituation. Genom ett medvetet val blir de tvungna att engagera sig mycket mer i sina barns skolgång än de kanske har gjort tidigare. Man har kunnat påvisa en markant förbättring av dessa barns resultat. Kvalitetshöjning, en skola för alla, individualisering, Europas bästa skola, internationalisering, valfrihet, flexibel skolstart, elevinflytande, tioårig skola och föräldrainflytande. Ni känner säkert igen slagorden. Slagorden har varit och är många när det gäller skolans värld. Många av dem står för något väsentligt som väl försvarar sin plats i tänkandet runt skolans utveckling. Risken finns att de blir just slagord utan något reellt innehåll. Många är överens om att den svenska skolans kvalitet behöver höjas, även om det inte innebär att man underkänner den svenska skola vi har. Om man vill åstadkomma en kvalitetshöjning, måste man enligt mitt förmenande börja redan från skolstarten. I och med att den flexibla skolstarten infördes, tog debatten om skolans bristande anpassning till sexåringar fart. En del olika modeller har utformats på olika håll i landet. Antalet sexåringar som har börjat skolan är ännu litet. Föräldrarnas intresse för en tidigare skolstart än vad vi är vana vid här i Sverige tycks vara ganska ljummet. Skälen till detta kan naturligtvis variera. Röster har höjts för att införa en tioårig skola med obligatorisk start vid sex års ålder. Man har då tänkt sig att skolan skulle anpassas till sexåringarna för att göra övergången mjuk. Personligen skulle jag vilja förorda en annan väg. Eftersom föräldrarna fortfarande verkar så tveksamma till skolstart vid sex års ålder, finns det alla skäl att behålla den valfrihet vi nu har. Barn är ju så olika när det gäller mognad. Därför skulle jag vilja se ett årskurslöst lågstadium, vilket också har prövats på flera håll. Skolstarten kunde då vara mycket flexibel, från sex till sju och ett halvt års ålder, och intagning kunde ske terminsvis. Varje barns läsutveckling bör följas mycket noggrant så att inga barn behöver lämna ''lågstadiet'' utan en fungerande läskunskap. Om ett barn behöver tre, tre och ett halvt eller rent av fyra år på sig, skulle det inte behöva vara så dramatiskt med denna modell. Att som nu låta en del elever bara vandra vidare utan denna nödvändiga grundkunskap är grymt. Sådana elever finner vi i varje klass på mellanstadiet och högstadiet. Det blir ofta omöjligt för dem att klara hemuppgifter, och det blir fullständigt oöverstigligt att klara av inläsningen till prov. Dessa elever har oftast förlorat allt självförtroende och all motivation innan de når högstadiet. Vi behöver ett nät för att kunna fånga upp dessa elever redan under det första skolåret. Lärare, skolledning och föräldrar måste vara helt klara över om ett barn har svårigheter med läsutvecklingen och sätta in alla resurser för att på ett så tidigt stadium som möjligt ge barnet effektiv hjälp. Föräldrarnas roll i det här sammanhanget kan inte överskattas. Det är avgörande för barnets skolgång att det redan från början finns ett förtroendefullt samarbete mellan skolan och föräldrarna. Jag tycker att föräldrainflytande har en mycket stark motsvarighet i föräldraansvar. Föräldrarna bör redan från början få klart för sig att deras medverkan för att stimulera barnets läslust och för att följa och uppmuntra barnet i inlärningsprocessen är absolut oundgänglig.
Herr talman! Det här var en fantastisk innovation från kds sida när det gäller utbildningspolitiken. Det sades att det är bostadspolitiken som har förorsakat ojämlikhet och segregeringsrisker ute i kommunerna och inte den proposition om överkompensation för fristående skolor som regeringen har lagt fram. De borgerliga partierna står bakom den, men nu håller man uppenbarligen på att springa ifrån den. Är det, Ingrid Näslund, bostadspolitiken som gör att man backar i Helsingborg? Är det bostadspolitiken som gör att man blir mer och mer tveksam i Uppsala? Är det möjligen bostadspolitiken i Borås kommun som gör att kds kommunalråd är mycket kritisk till att man får så mycket som 85 % av den genomsnittliga kostnaden för grundskolan? Det är på sin plats att Ingrid Näslund litet närmare förklarar vad hon egentligen menar. Det intresse för fristående skolor som har förts fram i debatten har sitt ursprung i den politiska diskussionen om privatisering av den offentliga sektorn. Det är styrning uppifrån. Det handlar inte om människornas, föräldrarnas, eget val. OECD räknar med att det bara skall bli fråga om tre till fem procent. Vi är självfallet positiva till att initiativen kommer från föräldrarnas sida. Det är dock den politiska styrningen uppifrån som vi reagerar mot. Nu har den politiska ledningen i flera kommuner fört fram tankar på att privatisera skolor utan den fristående skolans kännetecken med en klar pedagogisk profil. Detta har i de flesta fall mötts med mycket starka protester från berörda föräldrar, lärare och elever. Det är oerhört viktigt att man preciserar sig på den här punkten. Vi fick tidigare höra att regeringen har lämnat den enda vägen också när det gäller utbildningspolitiken. Det är förvisso ett framsteg, även om några konkreta resultat hittills inte har visat sig.
Herr talman! Jag talade om den segregering som redan finns. Den har inte åstadkommits av den här reformen, som knappt har börjat utnyttjas. Det faller på sin egen orimlighet att reformen skulle ha kunnat åstadkomma någon segregering fram till dags dato. Jag talar således om den segregering som finns i Göteborg. Den beror till stor del på den bostadspolitik som socialdemokraterna har fört. Jag är inte ensam om den åsikten. Det är en allmänt spridd uppfattning i Göteborg. Hur det förhåller sig i Helsingborg skall jag inte här orda om. I Göteborg har även vi från kds begärt att man skall studera hur reformen slår. Vi är alls rädda för att se på verkligheten. Att som Bengt Silfverstrand påstå att reformen inte har begärts av människor är fullständigt makalöst. Jag förstår inte på vilken isolerad plats Bengt Silfverstrand har bott, när han inte har hört människornas krav på valfria skolor. Vi har följt den här frågan under många år. Därför har kds kämpat för valfria skolor. Det har funnits ett väl uttalat krav från många människor. Att Bengt Silfverstrand inte har uppfattat detta tycker jag är mycket underligt.
Herr talman! Vi har verkligen uppfattat människors önskemål och fria val, och det finns i det svenska skolsystemet i dag utomordentligt goda möjligheter att fritt välja skola. Vi ställer oss också mycket positiva till de privata initiativ som till äventyrs kan förekomma. Vad vi reagerar emot -- och det har väl, Ingrid Näslund, tydligt framkommit av vad som tidigare sagts i debatten -- är att man tar resurser från den del av skolväsendet som i dag lider av uppenbara problem. Ingrid Näslund har själv påpekat detta, bl.a. med utgångspunkt i Göteborg. Man tar resurser från de ställen där behoven finns och lägger över pengar till de nya skolor som aldrig skulle ha tillkommit om de inte hade fått en överkompensation. Det är nämligen ofta de rent ekonomiska incitamenten som avgör om man startar en privat skola eller ej. Hyllar man marknaden och tar ett privat initiativ är det enligt min mening orimligt att samtidigt inta den motstridiga uppfattningen att denna privata verksamhet skall subventioneras med skattemedel. Det går inte ihop. Om det nu är på det sättet, Ingrid Näslund -- och det är det uppenbarligen -- att man hade insikten att det i Göteborg finns bostadsområden som är av den beskaffenheten att det skulle uppstå ytterligare problem om man genomförde en sådan här reform, varför genomförde man den då? Detta har ju, Ingrid Näslund, regeringens företrädare och företrädarna för de borgerliga partierna fått klart för sig liksom Kommunförbundet, under ledning av den ingalunda socialistiske -- precis tvärtom -- Joakim Ollén. Borgerliga företrädare, som i och för sig hyllar principen om privatisering, har alltså, liksom Socialdemokraterna, på ett tidigt stadium kommit fram till att reformen om fristående skolor var illa genomtänkt och felaktig. Det länder i alla fall regeringens företrädare i dag till viss heder att man nu tänker ompröva det här olyckliga förslaget.
Herr talman! Bengt Silfverstrand talar om privata skolor som uppstår genom vinningslystnad -- om det nu var det han menade --, och jag har ingen skiljaktig uppfattning på den punkten, utan det är viktigt att det finns idealitet bakom. Jag skulle gärna se att de som vill företräda de svaga kommundelar som har stora problem verkligen tog tag i det här och att man för att komma till rätta med problemen startade en del fristående skolor med större valfrihet än vad som finns inom den vanliga skolan. Än så länge har vi ju i alla fall inte sett så mycket av valfrihet inom den vanliga skolan, men jag tror att det kommer att bli mer av valfrihet där nu. Den här reformen gör ju det möjligt. Som jag sade tidigare har det alltså varit fråga om en oerhört stor ojämlikhet. Det har rört sig om skillnader på mellan 35 000 och 70 000 kr. Man kan fråga sig om en så stor skillnad i ekonomiska medel verkligen har varit befogad. Jag har sett exempel på att man i vissa skolor som har fått väldigt mycket pengar, t.ex. när man har blivit erbjuden böcker som har varit något använda, har sagt: Vi behöver dem inte. Vi köper nytt. Andra skolor har haft väldigt små resurser. De har legat i bra omgivningar och alltså enligt den mall som har följts i Göteborg fått oerhört små resurser. I dessa skolor har man haft böcker som har fallit sönder i kortsystem. Böckerna behöver ju faktiskt vara ungefär lika bra vilken miljö man än kommer från, om vi inte skall ha det så att rika föräldrar skall köpa böcker åt sina barn, men varken Bengt Silfverstrand eller jag är väl företrädare för en sådan ideologi. Ojämlikheten har alltså varit för stor tidigare, och jag tror att det är det som gör att det i viss utsträckning kan gå snett. Jag är inte för att en hel SDN skulle gå ut bilda en sorts bolagsskola eller något i den stilen. Detta skulle kunna lösas exempelvis genom att man gav tilldelning till de olika stadsdelsnämnderna i förhållande till olika behov och genom att man räknade dem som små städer i sig. Om man nu skall ha stadsdelsnämnder som i Göteborg borde den naturliga utvecklingen egentligen vara att varje stadsdelsnämnd hade sitt eget beskattningssystem och sin egen ekonomi. Det är att man inte har det som gör att det blir så konstiga effekter i viss mån, och det får man naturligtvis lov att se över. Det är jag helt överens med Bengt Silfverstrand om.
Herr talman! En kompetent och kunnig arbetskraft är helt nödvändig för vår konkurrensförmåga och en förutsättning för samhällets utveckling. Den pågående internationaliseringen medför också ökade behov. Därför är förutsättningarna för den enskilde att skaffa sig kunskap och för samhället att sprida kunskap en av våra viktigaste framtidsfrågor. I en internationell jämförelse har Sverige alltför få högskoleutbildade -- både i grundutbildning och i forskarutbildning. Men vi håller på att bättra oss på den punkten, och nu ligger vi snart på en internationellt tillfredsställande nivå. Från jämförelsen mellan Sverige och andra länder kan vi gå till jämförelsen mellan olika regioner inom landet när det gäller högre utbildning och forskning. I Gävle--Dala-regionen finns en betydande del av landets industrikapacitet. Antalet högskoleutbildade bland arbetskraften är däremot låg om man jämför med riket i övrigt. I hela riket är andelen forskarutbildade i procent av befolkningen 0,20 %. För Uppsala är siffran 1,98 % och för Regionens egen kapacitet för högre utbildning måste därför stärkas, och vid högskolan Falun-- Borlänge söker vi liksom vid andra högskolor nya vägar för utveckling. Den väg som vi tillsammans med högskolan Gävle--Sandviken och Samverkan för konkurrenskraft''. Rektorerna leder en gemensam arbetsgrupp, som utvecklar samarbetet, och anslagsframställningen för nästa period är samordnad. Uppsala universitet är vårt moderuniversitet, och kopplingen är viktig som garanti för en kvalificerad, vetenskaplig nivå. För satsningarna inom de tekniska områdena skall dessutom samverkan med Tekniska högskolan i Stockholm, Denna samverkan med bl.a. Universitetet i Uppsala ger högskolorna förutsättningar att skapa egna forskningsresurser. Syftet är att öka högskolans kompetens och kapacitet när det gäller både forskning och forskarutbildning och därmed också för grundutbildningen. Måndagens pressmeddelande från utbildningsdepartementet har rubriken talet. Där står bl.a.: ''En dynamisk och konkurrenskraftig kunskapsmiljö är det moderna samhällets nyckel till välstånd.'' Det är ett påstående som jag helhjärtat ställer mig bakom om man därmed också menar att samhällets resurser skall hanteras på ett rätt och rättvist sätt. Jag skulle ha velat rikta några frågor till utbildningsministern med anledning av pressmeddelandet, men statsrådet Unckel är tyvärr inte närvarande vid en av de viktigaste debatter vi har här i riksdagen. Nu har också statsrådet Ask valt att inte längre lyssna och delta i debatten, något som förvånar efter hennes avslutande inlägg i dag här i kammaren, då hon uppmanade utskottets ledamöter att ta kontakt med departementet för informations och åsiktsutbyte. Här fanns ju verkligen möjligheten till ett sådant utbyte. Jag tänker emellertid ställa de här frågorna i alla fall. Kanske någon annan som representerar regeringspartierna kan svara. Under rubriken Kunskapsutveckling och koncentration står att ''delar av de resurser som i dag går till lantbruksvetenskap i vid bemärkelse bör kunna omprioriteras''. Jag skall ställa ett par mycket konkreta frågor: Menar man att resurser skall omfördelas inom lantbruksvetenskapen och i så fall hur? Kommer resurser att tas från exempelvis Skogshögskolan i Garpenberg och föras över till universiteten, eller menas det att resurser skall föras över från detta område till andra discipliner inom universitets och högskoleväsendet? Som företrädare för Dalarna här i riksdagen väcker sådana här uttalanden en stor oro hos mig. Vi behöver, som jag tidigare i mitt anförande har påpekat, Garpenberg som ett ben bland flera att stå på när vi skall utveckla vår bygd och vårt näringsliv och när vi skall höja kunskapsnivån bland våra invånare, framför allt våra ungdomar. En stark högskola betyder bättre förutsättningar för näringslivet och ger en förbättrad arbetsmarknad. Högskolan är en del i regionens infrastruktur, men framför allt är det en del i det nationella och internationella högskolesystemet. Vid alla högskolor med samma förutsättningar som Högskolan Falun--Borlänge pågår en diskussion om hur vi skall kunna komma ur vad som kan beskrivas som ett sorts Moment 22. För att få egna forskningsresurser måste man ha tillgång till de personella och kompetensmässiga resurser som det normalt behövs egna forskningsanslag för att skaffa. Här måste det alltså till en central viljeinriktning för att stärka de mindre och medelstora högskolorna. Detta måste komma till uttryck snart. Vi har under 15 år utvecklat vår högskola. Sedan fem år har vi egna forskargrupper. Dessa lever emellertid på ''korta'', regionala pengar. För en bra utveckling, för att ge högskolan kompetens och slagkraft fordras en mera långsiktig planering. Till detta fordras som sagt egna forskningspengar. Vi dalmasar och dalkullor tror på ''Gävle-Dalafakulteten'' och på våra högskolors utvecklingsmöjligheter. Jag hoppas att utbildningsminstern och den borgerliga regeringen också gör det, och att vi kommer att se det i kommande forsknings och budgetpropositioner i form av fler studerandeplatser och egna forskningsresurser i de mindre och medelstora högskolorna. Det skulle också motverka den geografiska och könsrelaterade snedrekryteringen till högskolor och forskning.

Herr talman! Jag och ett par kolleger var i går och träffade lärare i samhällsorientering vilka är på kurs i riksdagen. En av lärarna frågade oss om inte det här talet om Europas bästa skola bara är ''en tom klyscha'', eftersom hon samtidigt upplever besparingar i den kommunala ekonomin. Jag måste erkänna att jag inte helt känner igen mig när jag läser och hör hur förfärligt illa ställt det är i våra skolor och hur lite resurser man får. Det framförs även här från en del talare. Jag påstår i stället att svensk skola inte lider av någon resursbrist. När det gäller resursfördelningen till skolan så kan man konstatera att Sverige är det land som satsar mest pengar per capita av BNP på grund och gymnasieskolan. Den ambitionen skall vi ha i framtiden också. Når vi då de resultat som vi borde utifrån de resurser som vi satsar? Är den svenska skolan av världsklass? Svaret är tyvärr nej. Den svenska skolan är likvärdig, men den behöver för den skull inte vara likformig. I internationella jämförelser så hamnar vi någonstans mitt emellan. På en del områden hävdar vi oss väl, på andra mindre väl. Även om det är svårt att göra absolut rättvisa jämförelser så är ändå signalen tydlig: Vill vi nå toppen så måste vi göra vissa förändringar i skolan. Vi får inte slå oss till ro. Detta har också ett antal utredningar visat. Nyligen fick vi en rapport från finansdepartementet ''Hur bra är vi?'' med underrubriken ''Den svenska arbetskraftens kompetens i internationell belysning''. Den visar att Sverige inte befinner sig i topp av tolv jämförelseländer. Japan, Kanada, Schweiz och USA har alla en högre andel högutbildade och en lägre andel lågutbildade än vad vi har. Rapporten visar tydligt att det är nödvändigt att vi ökar andelen studerande både i gymnasieskolan och till högre utbildning. Man konstaterar också i rapporten att kvaliteten i skolutbildningen är medelgod i Sverige. Regeringen har genomfört en del av de nödvändiga åtgärder som krävs för att vi skall kunna skapa Europas bästa skola. Det jag närmast tänker på är direktiven till betygsberedningen och läroplanskommittén vars betänkanden nu är ute på en bred remiss. Det gäller den parallella lärarutbildningen, ökade möjligheter till lärlingsutbildning, rätten att välja skola, kommunal som fristående, satsningen på högre utbildning. När det gäller betygsberedningens och läroplanskommitténs förslag så är det enligt min mening viktigt att regeringen efter remissinstansernas synpunkter knyter samman de båda utredningarnas betänkande till en helhet. Vi måste klara ut antalet betygssteg i grund och gymnasieskolan i förhållande till läro och kursplaner, ämnesomfång och årskurser. När vi nu lämnar den regelstyrda skolan för en målstyrd skola med ny läroplan, nya kursplaner, nytt betygssystem och nytt statsbidragssystem, blir utvärdering och effektivisering allt viktigare, både för stat och kommun. Här gäller det att vi hittar bra utvärderingsinstrument både på den statliga och den kommunala nivån. En viktig hörnsten i detta bygge, att skapa Europas bästa skola, är beslutet om att likställa fristående skolor ekonomiskt med offentliga skolor. Det är ett välkommet beslut eftersom elever och föräldrar äntligen får en reell möjlighet att välja skola, något som Socialdemokraterna gjort allt vad de kunnat för att förhindra. Sedan detta riksdagsbeslut fattades har Skolverket fått ca 40 ansökningar om att få starta fristående skolor. De flesta av dessa har godkänts. Många fler har visat sitt intresse. Det här är bra för skolan. Det skapar en sund konkurrens, mångfald, profilskolor, skolor med olika pedagogik, vilket medför att både den offentliga och den fristående skolan kommer att utvecklas. Socialdemokraterna har i olika sammanhang lovat att riva upp beslutet om fristående skolor om man kommer i regeringsställning. Det förvånar mig inte, för sanningen är ju den att Socialdemokraterna är och har varit negativt inställda till rätten att välja skola, kommunal eller fristående. Det har Bengt Silfverstrand tydligt visat i dagens debatt. Jag vill fråga de socialdemokratiska representanterna här i debatten om man kommer att riva upp beslutet om fristående skolor om man mot förmodan återkommer till regeringsmakten. Jag tycker det är rimligt att elever, föräldrar och lärare får besked i frågan.
Herr talman! Ulf Melin besvarade inte några av de frågor jag ställde, men jag skall gärna svara på frågan om de fristående skolorna, även om jag inte skall hänga kvar vid den frågan, för jag tycker den är väl ventilerad. Jag skall i stället försöka belysa en annan fråga i denna replik. Vi kommer självfallet, om inte regeringen hinner före, det finns ju sådana signaler, att se till att vi får ett sådant statsbidragssystem som behandlar elever och föräldrar på ett likvärdigt sätt. Rättvisa kommer alltså att prägla vår syn, precis som den har gjort tidigare. Vi är för valfrihet. Det finns bevisligen en rätt att välja skola redan i dag. Vad vi är motståndare till -- och det har också mycket klart framgått av vad jag har sagt -- är en överkompensation för en viss typ av skolor, vilket samtidigt leder fram till att man utarmar den allmänna skolan. Alla är överens om att den på många håll behöver större resurser. Det är den likvärdighetsprincipen vi vill slå vakt om. Ulf Melin nämnde att han hade träffat lärare. Då är min lilla undran om han också hade tillfälle att diskutera grundskollärarutbildningen. Den har ju inte kommit upp. När regeringen kom med en hastigt hopskriven proposition för att införa en ny lärarutbildning -- jag skulle vilja säga en nygammal --, så varnade vi. Den skulle innebära inte bara konkurrens -- det kan ibland vara positivt -- men den skulle också komma i konflikt med den ämnes och pedagogikintegrerade utbildning som vi har haft och som visat sig mycket bra. Nu har vi facit. Bara en tredjedel av de 540 platserna i den nya utbildningen är tillsatta. Den nygamla lärarutbildningen har blivit en flopp. Det innebär samtidigt, Ulf Melin, att man begränsat möjligheterna att ta in sökande till den riktiga lärarutbildningen. Också på den här punkten får vi medhåll i OECD
Herr talman! Jag blir något förvånad när jag lyssnar till Bengt Silfverstrand. Han säger att Socialdemokraterna har värnat om de fristående skolorna och sett till att de fått likvärdiga resurser. Sanningen är den -- och Bengt Silfverstrand har ändå varit med i utbildningsutskottet ett antal år -- att de borgerliga partierna under många år påtalat att de fristående skolorna, de privata skolorna, inte erhållit de resurser som det offentliga skolväsendet får. Om man skall leka med siffror kan man konstatera att de fick 40 %, alltså inte ens hälften i jämförelse med motsvarande offentliga skolor. Jag tycker det är bra att vi tog bort den principen. Jag måste fråga Bengt Silfverstrand om han sov på sammanträdena i våras. Precis som Margitta Edgren tidigare påtalade gjorde vi ju vissa förändringar i propositionen när det gällde genomsnittskostnaderna till de fristående skolorna. Vi krävde en stadieindelning, och vi ville också se över rätten till skolskjuts. Nu har regeringen återkommit till riksdagen med en proposition. Det går alldeles utmärkt att läsa den och se de ändringar vi har föreslagit. När det gäller den nya, parallella lärarutbildningen tycker jag det är bra att vi får olika ingångsvägar till läraryrket. Vi behöver i Sverige en mer flexibel organisation. Vi måste ha mer mångfald i skolan. Bengt Silfverstrand säger att det är en stor flopp att inte alla platserna är tillsatta. Jag hade inte heller förväntat mig detta. Utbildningen är ju ny. Jag tror att vi kommer att se ett helt annat mönster till våren och till nästa år. Min motfråga till Bengt Silfverstrand blir: Även när det gäller grundskoleutbildningen hade vi under de första åren många vakanta platser. Här i Stockholm kunde man exempelvis inte ens tillsätta hälften av platserna. Var det också en flopp?
Herr talman! Jag har inte uttalat mig specifikt för någon viss typ av skolsystem, utan sagt att vi värnar om valfriheten i ordets bästa bemärkelse. Initiativen skall komma från föräldrarna. Det skall inte göras politiska s.k. valfrihetsreformer som styrs uppifrån. Det går ju stick i stäv med vad borgerliga företrädare annars säger om att det inte är politikerna, utan föräldrar, lärare och elever som skall styra detta -- de som jobbar ute i skolorna. Vår linje är fullständigt klar, har varit och är. Vi tror att kommunerna själva kan avgöra hur de skall fördela de resurser som regering och riksdag ger. Vi ger kommunerna en påse pengar. Den delen av utvecklingen har vi varit ganska överens om. Det har varit klokt. Sedan anser vi att kommunerna är kapabla att själva avgöra var behoven finns och hur stora de är på de olika typerna av skolor. Dessa möjligheter fanns redan tidigare. Det behövdes inte någon särskild proposition för fristående skolor för att lösa dessa problem. Med den propositionen skapade man i stället nya problem, som nu påpekats från flera håll, även av partivänner till Ulf Melin. Om jag inte missminner mig är Joakim Ollén en sådan. Man har alltså konstaterat att detta är negativt för kommunerna. Det leder till en snedvridning av resurser, och stora problem har uppstått. Det är detta vi har sagt, ingenting annat. Självklart uppstår problem med nya utbildningar. Det är fullständigt naturligt att man har svårt att fylla platserna i ett inledningsskede. Det är inte detta jag har kallat flopp. Men här har vi just infört ett system med en ny lärarutbildning med pedagogiken integrerad. Vi har ännu bara hunnit genomföra delar av denna utbildning och inte hunnit göra någon ordentlig utvärdering. I det läget kommer regeringen med en snabbt hopskriven proposition och säger: Intresset för en parallell lärarutbildning är så stort att vi sannolikt kommer att fylla upp de flesta platserna. När jag säger att det är en flopp menar jag att eftersom bara en tredjedel av de 540 platserna är besatta, måste det bero på att intresset inte var så stort. Det har varit enorma marknadsföringskampanjer för att fylla dessa platser, vilket Ulf Melin mycket väl känner till. Då är det rimligt att fråga vad man nu tänker göra för att hjälpa dem som vill gå på den integrerade lärarutbildningen, men som på grund av detta hinder inte kan komma in. Hur tänker Ulf Melin verka inom regeringskonstellationen för att ge dessa sökande en möjlighet att fullfölja den lärarutbildning de så hett eftersträvar?
Herr talman! Bengt Silfverstrand säger att man startar fristående skolor bara för att man fått ett ekonomiskt incitament, bara för att tjäna pengar. Detta är ju inte sant. Vad vi politiker skall göra tycker jag är att skapa förutsättningar. Vi skall inte säga: Ni skall göra si eller så. Vad vi har åstadkommit med denna proposition är möjlighet för lärare att starta skolor, möjlighet för elever och föräldrar att äntligen få välja skola, antingen offentlig eller fristående. Det är ändå så att Socialdemokraterna tidigare med sin politik inte har värnat om rätten att välja skola och inte heller värnat om de fristående skolorna. Ni har inte ens gett hälften av bidraget till de fristående skolorna jämfört med vad de kommunala skolorna fått. På den tiden, Bengt Silfverstrand, styrde plånboken och ingenting annat. Vad vi nu gör är att vi ser till att även vanligt folk kan få välja skola. Hur lyckligt detta kommer att utfalla beror på hur människor kommer att välja. Anser man att de offentliga skolorna är bra, väljer man en sådan. Man man har också möjlighet att välja en fristående skola, och det tycker jag är positivt. Det är riktigt att Kommunförbundet och Joakim Ollén har uppvaktat oss är riktigt. Vad man hade synpunkter på var egentligen inte procentsiffran i sig utan det var att riksdagen angav en procentsiffra. Man ansåg att kommunerna själva skulle få bestämma detta. Joakim Ollén är kommunal företrädare, och det är klart att han och andra kommunalpolitiker vill bestämma så mycket som möjligt. Men vi har som riksdagsledamöter att se till helheten och till hela landets intresse. Därför tycker jag att det är bra att vi angav de här procentsatserna och fördelningen. Bengt Silfverstrand sade att den nya lärarutbildningen blivit en flopp. Det tycker inte jag. Det är ganska naturligt att man i början inte får ett tillräckligt antal sökande. De skolor som tilldelats resurser för fristående kurser kan omfördela dessa. Bengt Silfverstrand sitter, såvitt jag vet, själv med i Lunds universitets styrelse och borde därför känna till detta. Om man har lediga platser i Lund, så får väl Bengt Silfverstrand se till att man omfördelar resurserna. Det är en fråga som Bengt Silfverstrand kan ta upp i styrelsen.

Herr talman! När jag hörde Ulf Melin såg jag framför mig bilden av en trollkonstnär som blandar, kuperar och ger sina kort. Jag utnämner härmed Ulf Melin blandar ihop begreppen likvärdig, likformig och likställd, så att det bara svischar om det. Likvärdighet inom utbildningspolitiken är för mig att jag har rätt att möta en likvärdig skola, oavsett vilken social grupp jag tillhör, oavsett om jag är pojke eller flicka, oavsett mina föräldrars inkomst och oavsett vilka familjeförhållanden jag kommer ifrån. Det betyder i sin tur att de resurser som skolan har inte kan fördelas med lika mycket till varje elev. Resurstilldelningen måste därför bli olika till olika skolor och även inom en klass. Vad ni inte har lyckats åstadkomma är likställdhet mellan privata och offentliga skolor. Vad ni med ert system i stället har åstadkommit är olikställdhet. I vissa kommuner får de fristående skolorna betydligt mer av resurser än den kommunala skolan. Det är naturligtvis inte bra ur effektivitetssynpunkt, om Ulf Melin tycker att den svenska skolan har tilräckliga resurser men ändå, som han anser, inte uppnår tillräckligt hög kvalitetsnivå. Vad som då behövs är, såvitt jag kan förstå, att vi på något sätt försöker uppnå en högre effektivitet. Hur det skall kunna gå till vore det intressant att få några konkreta förslag om från Ulf Ulf Melin säger att den borgerliga regeringen har åstadkommit ökad valfrihet.